Herr talman! Herr Marcusson sade att han inte förstår vad motionärerna menar. Detta framskymtade onekligen också i hans anförande. Det är emellertid inte särskilt invecklat. Det står ju klart i att-satserna att vi vill att den här försäkringen skall bli obligatorisk, dvs. att alla arbetsgivare måste ansluta sig till den, på samma sätt som när det gäller en trafikförsäkring, för att ta ett exempel. Detta är vad vi vill. Sedan säger vi — i andra steget — att på samma sätt som alla måste betala ATP avgift och arbetsgivaravgift skall arbetsgivare tvingas vara med i den här försäkringen. I det andra steget skulle man förbättra förmånerna. Här finns nämligen stora problem, vilket herr Marcusson borde känna till. De upplysningar som jag har fått från fackligt håll, främst från min egen fackförening, visar att det är oerhört stora problem med denna försäkring. Först och främst omfattar den inte alla. Om någon av arbetsförmedlingen blir anvisad anställning hos en icke kollektivavtalsbunden arbetsgivare blir han oförsäkrad hur han än bär sig åt. Om han vägrar ta arbetet kan han avstängas från kassan, och tar han jobbet är han också utan försäkringsskydd. Det finns flera sådana fall från Byggettan. Sedan säger herr Marcusson med viss emfas att det gäller att slå vakt om avtalsförsäkringarna och att det är fackföreningsrörelsen som har fått fram dem, och han antyder att vårt förslag skulle innebära en inblandning från statsmakternas sida. Det handlar inte om det. Här kan man ha den i andra sammanhang så omskrutna facklig-politiska samverkan. Där arbetsmarknadens parter har förhandlat fram en försäkringsform kunde den politiska grenen träda till och göra försäkringsformen obligatorisk. Beträffande de andra frågorna som herr Marcusson ställde - om det inte skulle finnas några begränsningar och om bestämmelserna skulle omfatta alla — står det i motionen att försäkringen bör omfatta alla som arbetar. De begränsningar som nu finns — att man är anställd och har ett arbete — skall kvarstå. Frågan om hela svenska folket skall ha en grupplivförsäkring är kanske också angelägen, men detta har vi inte motionerat om ännu.

Herr talman! Herr Olsson i Stockholm säger att man måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Man är alltså arbetslös, går och stämplar och får ersättning. Vill man inte ta ett arbete som man blir anvisad därför att det inte finns något avtal på den arbetsplatsen, är det naturligtvis något fel på arbetsplatsen. Men då måste det ligga i medlemmens och fackföreningens intresse att få ett avtal tecknat. Som jag sade tidigare är det mycket annan trygghet som man går miste om om man inte arbetar under gällande avtal.
Herr talman! Självklart ligger det i medlemmens och fackföreningens intresse att få ett avtal tecknat. Men det är inte de själva som kan bestämma det. Om arbetsgivaren vägrar att teckna avtal kan han göra det och ändå få folk anvisat från arbetsförmedlingen. Det är dessa människor som sedan kan bli avstängda från den här försäkringsformen.
Herr talman!

Herr Olsson känner säkerligen också till att om arbetsgivaren vägrar att teckna avtal, så förklarar man den arbetsplatsen i blockad. Man är dessutom inte skyldig att arbeta utan avtal.

Fru talman! Herr Boo har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att påskynda utbetalningen av ersättning för skördeskador och för att få till stånd en individuell prövning av denna ersättning. I stora delar av Norrland var vädret i somras ovanligt nederbördsrikt under höbärgningen. I juli och augusti var de nederbördsfria dagarna få och dessutom utspridda under perioden. De dåliga bärgningsförhållandena ledde till kvalitetsförsämringar av höet. I vissa fall måste höet kasseras. I det läget påbörjade berörda myndigheter undersökningar om vilka åtgärder som kunde vidtas från samhällets sida för att hjälpa de skadedrabbade jordbrukarna. Regeringen har därefter beslutat att särskilda ersättningsberäkningar skall göras inom ett tillfälligt skadeområde som omfattar de fem nordligaste länen. Det blir därmed möjligt att inom detta område betala ut skördeskadeersättningar före december månads utgång. Sedan mitten av september har skördevädret varit ogynnsamt i hela landet. Detta förhållande har i förening med sen mognad av skörden lett till att delar av denna inte kunnat bärgas inom vissa områden. Den obärgade arealen varierar starkt mellan olika gårdar. Regeringen har därför beslutat att obärgad areal av spannmål och våroljeväxter tillfälligt skall beaktas individuellt över hela landet samt att statistiska centralbyrån efter samråd med skördestatistiska nämnden, statens jordbruksnämnd och lantbruksstyrelsen skall avgöra om obärgade arealer även av potatis och sockerbetor skall beaktas individuellt.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. När interpellationen väcktes vid höstriksdagens början var skördesituationen mycket dyster, särskilt i mellersta och norra Sverige. I flera områden och för många enskilda jordbrukare var skördekatastrofen redan då ett faktum och stora värden raserade. Väderleken senare under hösten och därmed skördemöjligheterna har inte nämnvärt ändrat denna bild utan fastmer markerat skördekatastrofen. Det minskade skördeutfallet måste beklagas med tanke på global livsmedelsförsörjning. Vårt lands förutsättningar att bidraga med spannmål till FN:s livsmedelsfond har därmed något reducerats. Här hemma har den uppkomna skördesituationen skapat stora problem för många enskilda jordbrukare. Självklart är det den ekonomiska situationen och möjligheterna att klara därmed sammanhängande problem som är den primära svårigheten. Men därtill kommer ett psykologiskt tryck inför svårigheterna och försämrade möjligheter till framtidsplanering. Årets situation med fortfarande oröjda och oplöjda fält kommer också att försämra möjligheterna till en god skörd nästa år. Mina direkta frågor gällde, som framgått av jordbruksministerns svar, behovet av individuell prövning samt skyndsam utbetalning av ersättningen. Redan tidigt under hösten stod det klart att ojämnheten i fråga om skador var stor från trakt till trakt och från gård till gård och att det var nödvändigt att komplettera provruteuppskattningen med individuell prövning. Jag noterar därför med tillfredsställelse jordbruksministerns positiva svar i detta avseende. Likaså vill jag notera den redovisning som görs i svaret beträffande behandlingen och utbetalningen av ersättning för skördeskador på hö i de fem nordligaste länen. Men nu är det angeläget för de skördeskadedrabbade lantbrukarna att bedömningen av skadorna kan ske så snabbt som möjligt och att skördeskadeersättningen kan komma dem till handa utan tidsutdräkt. Många jordbrukare har tänkt sig att med skördelikviden betala skulder på kanske såväl utsäde som konstgödsel och andra investeringar för produktionen. Unga jordbrukare har ofta en särskilt besvärlig situation vad beträffar driftskrediterna. Det rör sig här om stora värden. När det gäller skördeutfallet i de olika länen synes mitt hemlän, Kopparbergs län, vara särskilt hårt drabbat. Enligt den färska statistiken över normskörd och aktuell skörd beträffande fodersäd per hektar bärgad skörd ligger Kopparbergs län i botten. Utfallet i fråga om korn är enligt den redovisningen 2010 kg per hektar mot medeltalet för landet på 3 960 kg. Motsvarande siffror för havre är 1380 kg per hektar i Kopparbergs län mot 3 820 kg som medeltal för landet. Omsätter man det här i ett försök att beräkna den obärgade skörden, kommer man fram till en siffra mellan 45 och 50 procent. Detta visar att läget är mycket pressat för Dalarnas jordbrukare, men självfallet är problemen lika stora för andra företagare i branschen, var de än är tillfinnandes. Det skulle därför vara av värde, om jordbruksministern utöver sitt positiva svar ville lova att han skall medverka till att skördeskadeersättningarna utbetalas snarast möjligt. Till sist vill jag betona värdet av att även obärgade arealer av potatis och sockerbetor beaktas individuellt. Fru talman! Än en gång tack för svaret på min interpellation.
Fru talman! I det här sammanhanget har man ju två intressen att försöka tillgodose, nämligen dels att få en så rättvis utbetalning av ersättningarna som möjligt, dels att få en så snabb utbetalning som möjligt. Vad beträffar höskörden och den nordligaste delen av landet såg man tidigt vad som var på färde och hade möjligheten att med en mera generell metod få snabba utbetalningar till stånd. När det gäller vad som hände med skörden i övrigt i landet kom man senare till klarhet om vad det skulle komma att betyda. Det blev därmed också, som herr Boo har sagt, nödvändigt att göra en mera individuell prövning, som av naturliga skäl blir omständligare. Det gör att det dröjer litet längre, innan man får fram underlaget för de utbetalningar som man önskar göra. Utöver vad jag sade tidigare vill jag bara tillägga att man kommer att sätta in alla de resurser som vi har tillgång till för att utbetalningarna skall kunna ske så snabbt som möjligt.
Fru talman! Jag vill bara notera i anslutning till jordbruksministerns senaste inlägg att det är värdefullt att de anförda synpunkterna blir beaktade. Jag noterar också det hoppingivande i beskedet att ersättningarna så snart som möjligt skall nå de skördeskadedrabbade jordbrukarna.

Fru talman! Herr Nilsson i Kristianstad har frågat mig om jag vill medverka till sådana ändringar av miljöskyddslagen att berörda myndigheter skall kunna vidta åtgärder när uppenbara risker för miljöskador föreligger av miljöfarligt avfall och att regeringens beslut skall vara slutgiltigt och inte kunna bli föremål för en helt ny handläggning hos andra instanser. Miljöskyddslagen har varit i kraft i drygt fem år och har som herr Nilsson påpekar varit ett effektivt medel för att skydda miljön. Vissa ändringar har skett under årens lopp för att anpassa lagen till skärpta miljövårdskrav. Regeringen är medveten om att problem kan uppstå vid tillämpningen av nuvarande lagstiftning beträffande kemiskt avfall. Om sådana olägenheter skall kunna undanröjas erfordras bl.a. bättre möjligheter att lösa avfallshanteringens praktiska problem. Den arbetsgrupp för avfallsfrågor som jag tillsatte i början av året och som förra månaden avlämnade sitt betänkande har bl.a. lämnat förslag När remissbehandlingen av betänkandet skett kommer regeringen att ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas i fråga om miljöfarligt avfall.

Fru talman! Jag får först framföra ett tack till jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag finner av svaret att den arbetsgrupp som statsrådet tillsatte i början av året nu avlämnat förslag i bl.a. frågan om hanteringen av miljöfarligt avfall och att regeringen, efter sedvanlig remissbehandling, kommer att ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas i fråga om miljöfarligt avfall. Inför den förestående revisionen av lagen vill jag framföra den förhoppningen att man verkligen skärper bestämmelserna i miljöskyddslagen så att en frågas lösning inte skall kunna förhalas i det oändliga. Enligt min uppfattning bör myndigheterna ha större befogenheter än för närvarande att snabbt ingripa mot miljöfarligt avfall när stora risker finns för miljöskador. De fall som under senare tid aktualiserats i debatten understryker just detta. Erfarenheterna visar nämligen att bestämmelserna kan kringgås. I min interpellation har jag anspelat på ett fall där kommun och länsmyndighet fört en segdragen kamp för att få bort ett giftavfall, men totalt misslyckats. Såväl hälsovårdsnämnd som länsstyrelse och naturvårdsverk bedömer avfallet som en klar risk för miljön och som en stor fara för grundvattnet. Det har funnits möjligheter att forsla bort det kemiska avfallet och låta destruera eller deponera det på ett för myndigheterna godtagbart sätt. Ägare till giftavfallet har emellertid förhalat ärendet gång på gång. Att lagen medger manövrer av det slaget skapar inte förtroende hos allmänheten för vår lagstiftning. Det märkliga i sammanhanget är också att en statlig myndighet kan skjuta på verkställigheten av ett regeringsbeslut. Man utgår ju från att regeringens utslag skall vara slutgiltigt och inte som i det här fallet kunna bli föremål för en helt ny handläggning hos andra instanser. Jag förutsätter, fru talman, att man vid en översyn av lagen också prövar det jag tog upp i den andra att-satsen, nämligen att regeringen bör vara sista instans vars beslut inte kan omprövas eller förhalas vid en ny process.

Fru talman! Herr Hallenius har frågat mig om jag anser att urvalet av kommuner som beretts tillfälle att avge yttrande över SIA-utredningen är tillfredsställande ur regional synpunkt när fem län ej är representerade. Utredningens betänkande har remitterats direkt till 28 kommuner, bl.a. de kommuner som deltagit i utredningens försöksverksamhet. Dessutom har betänkandet remitterats till myndigheter och organisationer som vanligtvis inhämtar synpunkter från lokala organ. Så t.ex. inhämtar skolöverstyrelsen yttrande från länsskolnämnderna vilka i sin tur berett kommunerna tillfälle att inkomma med yttrande. Olika regioners synpunkter på utredningen torde därför bli väl företrädda i remissomgången. Jag vill i detta sammanhang upprepa vad jag tidigare uttalat, nämligen att också andra än de som formellt utpekats som remissinstanser är välkomna med synpunkter på utredningsförslaget. Också sådana synpunkter kommer att beaktas i den fortsatta beredningen. För att SIA-debatten skall få ytterligare tid att utvecklas och fördjupas har remisstiden dessutom förlängts.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. SIA-utredningen om skolans inre arbete är en stor och omfattande utredning, vars förslag innebär betydande förändringar i kommunernas uppgifter på skolans område såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Jag har ställt denna fråga för att därmed rikta uppmärksamheten på vikten av att urvalet av kommuner som bereds tillfälle att yttra sig över SIA-utredningen även ur regional synpunkt är tillfredsställande. När fem län, Kristianstads, Blekinge, Gotlands, Värmlands och Skaraborgs län, ej är representerade anser jag att urvalet ur regional synpunkt ej är tillfredsställande. Det är nog inte bara i Skaraborg som vi blivit förvånade över detta förhållande. När 28 kommuner beretts möjlighet att yttra sig, hade det då inte varit möjligt att öka antalet så att de olika länen blivit representerade? De kommuner som beretts tillfälle att yttra sig har en betydligt längre tid för att avge yttrande än de kommuner som är underremissinstanser. Det ger dem möjlighet och tid att diskutera igenom kommunens förutsättningar att genomföra SIA-utredningens förslag men också att få en bred diskussion inom kommunen. Statsrådet hänvisar i svaret till att kommunerna genom länsskolnämnderna har beretts tillfälle att yttra sig. Jag är överens med statsrådet om att det är värdefullt att så många kommuner som möjligt får tillfälle att framföra sina synpunkter. Men de är underremissinstanser, och det innebär att dessa kommuner har haft mycket kort tid för att yttra sig och att de därför inte kan jämföras med de kommuner som får yttra sig direkt. Förlängningen av remisstiden till den 1 juni understryker detta ytterligare. För att få ett bättre underlag för att bedöma våra kommuners möjligheter att genomföra SIA-utredningens förslag vädjar jag till statsrådet att överväga möjligheten att få en bättre regional fördelning än den som nu är. Hänvisningen till att även andra än de som formellt utpekats som remissinstanser är välkomna med synpunkter uppfattas nog inte av kommunerna så att de lägger ned lika mycket arbete som de kommuner gör som har direkt utsetts till remissinstanser.

Fru talman! Fru Frenkel har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka åtgärder han ämnar vidta för att samordna utbildningsoch hälsooch sjukvårdsplaneringen, för att ett centralt kösystem införes och för att öka vidareutbildningskapaciteten så att tillräckligt antal sjuksköterskor kan få sin vidareutbildning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. I proposition 1968:66 angående vidareutbildning av sjuksköterskor anförde departementschefen att ”pågående verksamhet med sikte på effektivisering och rationalisering inom sjukvården kan komma att väsentligt förändra personalstrukturen inom vårdområdet. Detta kan i sin tur komma att väsentligt påverka det kvantitativa behovet av sjuksköterskor oeh det kan inte uteslutas att även frågor om sjuksköterskeutbildningens utformning inom inte alltför lång tid på nytt aktualiseras.” I samband med den kommande propositionen om högskoleutbildningen kommer regeringen att för 1975 års riksmöte redovisa sin syn på vissa kortare vårdutbildningar. Under våren 1974 har socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut låtit genomföra en undersökning om bemanningssituationen för sjuksköterskor i öppen hälsooch sjukvård. Undersökningen har omfattat drygt 20 000 tjänster för vilka uppgifter har infordrats bl.a. angående tjänstetyp, sysselsättningsgrad och längd av yrkeserfarenhet. Resultatet av undersökningen bör kunna ge en säkrare uppfattning om den aktuella sjuk sköterskesituationen och därmed även ett bättre underlag för ställnings — Nr 135 tagande till dimensionering m.m. av sjuksköterskeutbildningen. Onsdagen den Enligt beslut av 1968 års riksdag har riktlinjer för dimensioneringen 4 december 1974 av vidareutbildningen av sjuksköterskor fastlagts. När frågan om dimen I sioneringen behandlades av 1973 års riksdag fann riksdagen ingen anledning att ändra = bildning av dessa riktlinjer. Med utgångspunkt i dessa riktlinjer har nu balans upp = sjuksköterskor nåtts mellan antalet grundutbildade och vidareutbildade sjuksköterskor. Det antal terminskurser inom vidareutbildningen som riksdagen beslutat om har inte kunnat komma till stånd. För läsåren 1969 74 anvisade riksdagen medel till 996 terminskurser varav 890 kunde anordnas. Inte heller har det av skolöverstyrelsen medgivna antalet elevplatser vid de olika skolorna tagits i anspråk. För innevarande läsår har medel anvisats för 260 terminskurser. Härtill kommer ytterligare 13 terminskurser, som omfördelats från grundutbildning till vidareutbildning efter framställning från skolöverstyrelsen. Efter vad jag har erfarit kommer dock högst 260 terminskurser att kunna anordnas. I syfte att uppnå bättre kapacitetsutnyttjande har en arbetsgrupp inom socialstyrelsen, vari ingått representanter för skolöverstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen och Svensk sjuksköterskeförening, nyligen till socialstyrelsen överlämnat en rapport om bl.a. utnyttjandet av utbildningsplatser i vidareutbildningen. Inom Landstingsförbundet pågår en inventering av tillgängliga praktikplatser. Jag vill erinra om att riksdagen tidigare i år mot bakgrund av tidigare erfarenheter beträffande utnyttjandet av kurser och elevplatser inom vidareutbildningen inte fann det motiverat att förorda en ytterligare ökning av vidareutbildningskapaciteten utöver vad Kungl. Maj:t hade förordat för innevarande budgetår. Jag avser att lägga fram förslag om kapaciteten för nästa budgetår i 1975 års budgetproposition. Som framgår av proposition 1974:1 har Landstingsförbundet i skrivelse till Kungl. Maj:t den 23 maj 1973 framhållit att frågan om en eventuell förändring av antagningsförfarandet till sjuksköterskeutbildningen bör anstå i avvaktan på Kungl. Maj:ts ställningstagande till de förslag som 1968 års utbildningsutredning har angett. Departementschefen delade denna uppfattning. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att vidareutbildningen av sjuksköterskor dimensionerats i enlighet med statsmakternas beslut samt att frågan om antagningen till vårdutbildningar kommer att anmälas för riksdagen nästa år.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Det innehåller i och för sig ingenting för mig nytt; det är en resumé av vad som skett i riksdagen sedan propositionen angående vidareutbildningen togs år 1968. Men faktum kvarstår: behovet av vidareutbildade 135 sjuksköterskor är mångdubbelt större än det antal som verkligen utbildas. Och situationen ute på fältet är otillfredsställande — ja, synnerligen otillfredsställande. Jag hade en debatt i ämnet med statsrådet Zachrisson för ett år sedan, och han visade sig förstående för problemen. Men när nu ingenting har skett för att lösa de här problemen under det år som gått ansåg jag mig föranlåten att på nytt ta upp dem till diskussion. Jag skulle faktiskt vilja peka på ett område inom sjukvården vars betydelse vi från den här talarstolen flera gånger har framhävt, nämligen den öppna vården. Det finns en mycket utförlig statistik från år 1972 och prognoser fram till 1978 angående den. Man kan där läsa att av distriktsskötersketjänsterna 81 stycken var helt obesatta år 1972. 142 ordinarie distriktssköterskor var utan kompetens. Dessa har alltså blivit fast anställda därför att det inte har funnits andra möjligheter. Det riktiga vore att låta dem som innehar tjänsterna genomgå vidareutbildning. 182 tjänster var besatta med vikarier utan kompetens. Det behövs alltså enligt denna prognos 405 vidareutbildade sjuksköterskor för att alla platser inom denna sektor av sjukvården skall bli besatta med kompetent personal. Socialstyrelsen gjorde 1971 en rullande prognosundersökning, som kallades RUPRO 71, och där hade man planerat 542 nya tjänster som en generell satsning på den öppna vården. Om en eventuell arbetstidsförkortning kan man läsa följande i RUPRO 71: ”Det kommer således att i framtiden behövas allt fler personer för att upprätthålla samma arbetsvolym mätt i timmar. Härtill bör erinras om att det inte torde vara lika lätt inom vårdområdet som inom andra samhällssektorer att genom rationaliseringar kompensera det eventuella produktionsbortfall som annars skulle bli följden av förkortningen i arbetstid.” Det behövs alltså på vårdområdet förhållandevis fler människor för detta ändamål än på andra områden. Om man räknar med en S5-procentig arbetstidsförkortning, behövs det för att täcka den ytterligare 219 tjänster inom den öppna vården. Vidare kan jag peka på att 379 skolsköterskor år 1972 inte hade någon vidareutbildning. Mellan 1972 och 1978 skall 456 distriktssköterskor, 205 skolsköterskor och 83 företagssköterskor pensioneras. Alla dessa måste också ersättas med vidareutbildade. När man summerar alla dessa tjänster finner man att det är en ansenlig mängd sådana som behövs. Problemet är alltså inte nytt, och det är mycket stort. Vi kan helt kallt konstatera att vidareutbildningen inte har ökat i den takt som behövs för att vi skall komma till rätta med förhållandena. Men riksdagen har inte ens 1974, påpekar statsrådet, funnit det motiverat att förorda en ytterligare ökning av vidareutbildningskapaciteten. Nej, tacka för det! På grund av brist på sökande har inte ens de kurser som riksdagen beslutat om kunnat komma till stånd. Trots detta är det många som har sökt till vidareutbildningsplatser men inte kommit med. När jag sökt efter roten till det onda har jag funnit att det är intagningssystemet som inte fungerar. Nu säger statsrådet att Landstingsförbundet i skrivelse har förklarat — Nr 135 att man inte vill ha någon förändring av intagningsförfarandet vad gäller Onsdagen den sjuksköterskeutbildningen i avvaktan på Kungl. Maj:ts ställningstagande 4 december 1974 till det förslag som framlagts av 1968 års utbildningsutredning. Jagtycker = att detta är den obotfärdiges förhinder. Man får inte krypa bakom nå Om ökad vidareutgonting som eventuellt kommer att genomföras i framtiden. Det måste = bildning av enligt min mening införas ett nytt intagningssystem nu. Jag ställer därför — sjuksköterskor ånyo frågan: Vill statsrådet medverka till att det blir ett nytt intagningssystem genom en sorts kösystemsförfarande? Då skulle de kurser som statsmakterna anordnar fyllas med sökande. Sedan man tillsatt dessa utbildningsplatser kan man öka vidareutbildningskapaciteten, och då hoppas jag att statsrådet vill medverka till detta.
Fru talman! Jag skall inte tvista med fru Frenkel om hur situationen ser ut just nu inom sjukvården. Jag konstaterar att det kanske är lämpligt att avvakta resultatet av den utredning angående bemanningssituationen på sjuksköterskeområdet som nu görs. Men jag vill ändå påpeka att situationen är sådan att i och med utgången av detta budgetår beräknas ca 12 000 sjuksköterskor ha genomgått vidareutbildning. Detta motsvarar ca 72 procent av dem som grundutbildats t.o.m. år 1973/74 och som samtidigt fullgjort sex månaders praktik. Det innebär alltså att vad riksdagen sade 1968 om utbildningsbehovet har uppfyllts. Visst har det varit svårigheter med att anordna kurserna, och man kan hänvisa till många olika skäl för det. Det har varit brist på praktikplatser. Men här hoppas vi att det skall kunna bli en förbättring, eftersom Landstingsförbundet har tagit sig an det problemet i en särskild utredning. I vissa fall har det varit brist på lärare och läkare, och ibland har det varit brist på sökande, särskilt vad beträffar långtidsvården. Dessutom har det varit brist på samplanering. På den sista punkten — bristen på samplanering — hoppas jag att det skall bli en förbättring genom de konferenser som nu hålls med urbildningshuvudmännen. Genom att tala om ett kösystem och ett annat intagningsförfarande ökar man emellertid inte antalet vidareutbildningsplatser. Riksdagen måste ju besluta hur stor vidareutbildningskapaciteten skall vara. Om sedan riktlinjerna — som fallet har varit en tid — inte har kunnat följas, får man försöka komma till rätta med bristerna. Men då skulle inte metoden att införa ett kösystem skapa någon lättnad. Tvärtom vore kösystemet just nu omöjligt, eftersom statsmakterna aldrig har sagt att 100 procent av de grundutbildade skall vidareutbildas, utan vad man har talat om är ungefär 70 procent. Det största problemet med arbetsmarknadssituationen för sjuksköterskor är att förvärvsintensiteten är så extremt låg. Jag har siffror som visar att bara 34 procent av dem arbetar heltid. Det är naturligtvis angeläget att få ut de utbildade sjuksköterskorna på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av att enbart 34 procent är heltidsarbetande, skulle en ökning 137 av den procentsatsen t.o.m. kunna innebära en risk för att utbildningskapaciteten kan komma att vara för stor.

Fru talman! Statsrådet anser att vi skulle ha nått den utbildningskapacitet som riksdagen har förordat, om vi har kommit till ca 72 procent. Det har sagts många gånger — och jag undrar om inte statsrådet själv har gjort det vid något tillfälle — att riksdagen uttalade sig för att det skulle vara en 70-procentig utbildningskapacitet. Jag har bläddrat i alla utskottsbetänkanden och utlåtanden ända sedan denna fråga kom upp i statsutskottets utlåtande nr 108 år 1968. Då hade det väckts en motion om att man skulle följa utredningsförslaget att vidareutbildningen skulle omfatta 70 procent av antalet årligen grundutbildade sjuksköterskor. Men utskottet skrev inte alls på det sättet; skrivningen är faktiskt litet grumlig, för det står så här: ”Svårigheterna att bedöma för hur många sjuksköterskor vidareutbildningen skall planeras ligger i öppen dag, och utskottet vill därför ansluta sig till föredragande statsrådets uppfattning att man för närvarande inte bör fixera någon siffra för vidareutbildningens dimensionering. Utskottet förutsätter att man vid den avsedda riksplaneringen beaktar den betydelsefulla roll som vidareutbildningen av sjuksköterskor är avsedd att spela.” Man har alltså inte satt upp något mål vid 70 procent eller däromkring. Om jag inte minns fel förordade utredningen dessa 70 procent därför att man tänkte sig att ungefär 30 procent av sjuksköterskorna skulle gå till hemmen och inte vidareutbilda sig på grund av att de gifte sig och fick barn. Men nu har ju den situationen ändrats, och de flesta vill ha ett yrkesarbete efter giftermålet. Vad riksdagen borde uttala var, att alla som har grundutbildning skulle få vidareutbildning. Man borde klart ange det och inte skriva så här luddigt som i utskottets betänkande. Jag hoppas att statsrådet vill medverka till att riksdagen kan göra ett sådant uttalande. Enligt min mening är nämligen inte en sjuksköterska fullt utbildad förrän hon har fått sin vidareutbildning. Sedan säger statsrådet att ett kösystem inte skulle förbättra saken. Det tror jag. När man nu anordnar kurser på olika ställen, så söker flera personer till många specialiteter samtidigt. De kommer kanske in på alla och måste säga återbud till alla utom en. Då hinner man inte fylla på med nya. Det finns t.ex. inga ersättare som hinner skaffa barntillsyn eller ordna för sig på annat sätt. Därför kan inte kurserna fullföljas för att de inte blir fulltaliga. Jag är övertygad om att med ett gemensamt kösystem där varje specialitet hade sin kö, så skulle det bli mycket enklare, för då sökte man bara på ett ställe. Det finns, tycker jag, ett fel till när det gäller vidareutbildningen. Har en sjuksköterska en gång utbildat sig i en specialitet, så kan hon inte söka en annan specialitet och få utbildning där. Jag tror att man här Nr 135 kan hitta orsaken till att det finns en del SJäKSKÖterskor Som är hemma Onsdagen den och inte kommer ut i yrkesarbete. Låt oss säga att gn sjöksköterska flyttar 4 december 1974 med sin man -— det är ju oftast kvinnan som följer med när mannen byter arbetsplats — till ett ställe där hon inte har möjlighet att få plats Om ökat antal i sin specialitet. Då kan hon inte söka utbildning i en specialitet till. — behöriga lärare för Detta är också en mycket stor brist i vidareutbildningen. vårdutbildning Jag tycker alltså att vi måste ha ett kösystem av något slag för att förbättra situationen och fylla de kurser som ges. Nu vet jag att en del landsting tycker att man sköter sin utbildning så bra att man inte behöver ett sådant system. Men att det hela fungerar tillfredsställande i enstaka regioner får ju inte hindra att det blir ett bättre intagningsförfarande

Fru talman! Grunden till att vi är oeniga finns alltså i vad som uttalades 1968. När fru Frenkel säger att statsutskottet uttryckte sig otydligt men ändå instämde med departementschefen, måste man se efter vad departementschefen anförde; där uttrycks det kanske litet tydligare. Jag konstaterar att slutsatsen i departementschefens uttalande angående de 70 eller 100 procenten lyder så här: ”Mot denna bakgrund räknar jag f.n. med att den årliga intagningen till vidareutbildningen i början av 1970-talet kommer att vara lägre än utredningen förordat.” Utredningen sade alltså 70 procent; departementschefen säger att den lämpliga nivån bör vara lägre. Vidareutbildningskapaciteten har ändå nått upp till 72 procent. Då menar jag att man har uppfyllt innebörden i beslutet 1968. Angående kösystemet vill jag säga att om det bara vore så enkelt att det råder brist på sökande kunde jag förstå fru Frenkels poäng med kösystemet. Men den enda specialiteten där det rått brist har varit långtidsvården, och inte heller där lär det längre finnas någon brist. Vi måste alltså söka svårigheterna på något annat fält än just det fru Frenkel pekar på.

Fru talman! Fröken Pehrsson har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka åtgärder han är beredd vidta för att lärartjänsterna inom vårdutbildningen skall kunna tillsättas med behörig personal. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. 139 I propositionen 1966:1 (bil. 10 s. 320) underströk dåvarande departementschefen vikten av att tillförlitliga prognoser rörande personalbehov och utbildningsbehov på vårdområdet snarast utarbetades inte bara med hänsyn till nödvändigheten att säkerställa behovet av lärare utan också med hänsyn till angelägenheten av en samlad bedömning av de samhälleliga insatser som behövs på området. Då tillfredsställande lärarbehovsberäkningar ännu inte förelåg hösten 1973, uppdrog Kungl. Maj:t åt skolöverstyrelsen att inkomma med ett utförligt underlag för den fortsatta dimensioneringen av samtliga lärarutbildningar inom vårdområdet. Skolöverstyrelsen har den 20 september 1974 redovisat vissa beräkningar över utbildningsbehovet budgetåren 1975 81. Överstyrelsen framhåller att redovisningen inte utgör någon egentlig prognos. Med hänsyn bl.a. till den begränsning i beräkningarna som skolöverstyrelsen har angett saknas enligt min mening fortfarande förutsättningar för att bedöma lärarutbildningsbehovet på sikt. Skolöverstyrelsen har den 15 november 1974 i tillägg till sina anslagsframställningar för budgetåret 1975/76 redovisat resultatet av en enkätundersökning som överstyrelsen utfört hösten 1974 angående tjänstgörande skolledare och lärare på inrättade tjänster inom vårdutbildningen. Mot bakgrund härav har skolöverstyrelsen hemställt om en tillfällig utökning av antalet platser i lärarutbildningen vid statens institut för sjuksköterskor budgetåret 1975/76. Vid statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor anordnas innevarande budgetår bl.a. elva lärarkurser om tre terminer, tre fortbildningskurser avseende ämnesfördjupning om 19 veckor, en praktiskpedagogisk lärarkurs om 19 veckor samt en kompletteringskurs om 22 veckor för yrkeslärare. Det totala antalet elever i dessa kurser är ca 380. Jag avser att lägga fram förslag om antalet utbildningsplatser för vårdyrkeslärare i budgetpropositionen 1975.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min interpellation. De senaste årtiondena har inneburit en omfattande utveckling på sjukvårdens område. Under den senaste tioårsperioden har antalet anställda inom den offentliga sjukvården nästan fördubblats. Enligt Statistisk årsbok var antalet förvärvsarbetande inom sjukvården år 1965 119 400, år 1970 153 500 och år 1973 210 400. Det ökade antalet förvärvsarbetande inom sjukvården har i sin tur medfört ett ökat krav på utbildning av personal för olika arbetsuppgifter på området. Gymnasieskolans införande har för landstingens del inneburit kraftiga insatser på vårdlinjen och de gymnasiala specialkurserna inom vårdsektorn. Ett starkt tryck finns bl.a. på att öka antalet elever i grundoch vidareutbildning av sjuksköterskor. De sjukvårdsplaner som nu föreligger och som tar sikte på att ge anvisningar om sjukvårdens inriktning och omfattning in på 1980-talet innebär bl.a. ökade personalbehov. Detta leder till ökade krav på utbild ningsinsatser när det gäller vårdlärarna. Skolöverstyrelsen har vid olika tillfällen framhållit det ökade behovet av vårdutbildning, och man har undersökt lärarsituationen på detta område. Både för år 1972 och 1973 har man då konstaterat en stor brist på behöriga lärare. Senast i höstas kom SÖ fram till att det föreligger en ökande brist på behöriga lärare. Den 15 oktober 1974 uppgick sålunda bristen till 24,7 procent mot 22,9 procent i maj 1972. Jag kan också nämna att i planeringsområde 4, som omfattar Västsverige plus Örebro och Värmlands län, var bristen på behöriga vårdlärare i oktober i år vid de landstingskommunala vårdskolorna och sjuksköterskeskolorna i genomsnitt 32 procent. I mitt eget län, Älvsborgs, var bristen på behöriga lärare 42 procent. Jag finner det därför helt nödvändigt att regeringen snabbt åtgärdar detta behov. Jag vill gärna tacka herr statsrådet för det utförliga svar jag fått.

Statsrådet visar också på de kurser som pågår, och det är bra.

Om de planer som landstingen har gjort upp och arbetar efter för att bygga ut sjukvården framöver skall kunna följas, så måste det till ett ökat antal sjukvårdslärare. Jag tror också det är helt nödvändigt att förlägga vidareutbildningen till fler platser än som är föreslaget. För region 4, som jag tidigare nämnde, är föreslaget fyra platser. Man får säkert en större uppslutning kring vidareutbildningen om man förlägger den till fler platser inom regionen. Vi är väl också alla ense om att det behövs en ökad utbildning av personal i vårdyrkena.

Fru talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag avser att bringa de inkomna yttrandena över U 68-beredningens promemoria till offentlig kännedom och i så fall hur och när. Innehållet i yttranden över t.ex. en utrednings eller en berednings förslag bringas normalt till offentlig kännedom genom att det sammanfattande redovisas i en proposition grundad på de avgivna förslagen. Jag avser att tillämpa samma ordning i fråga om yttrandena över U 68-beredningens promemoria. Jag räknar med att en på bl.a. U 68:s och U 68 beredningens förslag grundad proposition skall kunna föreläggas riksdagen våren 1975.
Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Jag misstänker att herr Zachrisson har klart för sig att jag inte kommer att förklara mig särskilt nöjd med svaret. Till att börja med är den handläggning som sker av U 68-förslaget från flera synpunkter inte normal. Att hänvisa till något slags normalt handläggningssätt när det gäller att bringa utredningars eller beredningars förslag till offentlig kännedom är därför inte i detta fall så lyckat. Jag menar att — den mycket allvarliga — diskussionen och debatten kring U 68-förslaget inte bör ta slut i och med att tiden för inlämnande av yttranden utgick den 1 december. För den fortsatta debatten och opinionsbildningen kan dessa yttranden komma att spela en mycket betydande roll. De måste då vara lättillgängliga. Den parlamentariska U 68-beredningen, den s.k. sommarberedningen, kom dessutom med ett förslag som inte fanns med i U 68. Remissvaren på den nyheten har därför inte nått ut till allmänheten — för en nyhet måste förslaget om regionsstyrelser försedda med stor administrativ och styrande makt sägas vara. Det är som jag ser det av stort intresse att till allmänheten föra ut remissinstansernas uppfattningar om denna mycket betydande nyhet. Inom departementet upprättade man när det gällde U 68:s huvudbetänkande en sammanställning över remissvaren, en bra sådan, som alltså var tillgänglig för intressenter. Jag menar att man, åtminstone, skulle kunna göra på samma sätt när det gäller de yttranden som inkommit över sommarberedningens promemoria. I promemorian sades det att den skulle ges allmän spridning, och så har väl också skett. Samma spridning bör enligt mitt förmenande också en sammanställning över remissvaren ges. Min uppfattning är alltså att utbildningsministern bör ompröva sin inställning och låta sammanställa yttrandena och hålla dem tillgängliga för den opinion som är intresserad av att ta del av dem och som vill fortsätta diskussionen tills propositionen har framlagts.
Fru talman! Jag håller med herr Nordstrandh om att det är viktigt att debatten om universitet och högskolor och reformeringen av dem fortsätter. Jag hoppas att vi skall få en kontinuerlig debatt om en, som jag hoppas, rullande universitetsform som vi skall presentera för riksdagen i vår. När det gäller frågan om tillgängligheten av yttrandena över beredningens promemoria vill jag säga att dessa yttranden är offentliga precis som alla andra remissvar och tillgängliga på exakt samma sätt som andra remissvar. Herr Nordstrandh talar om den sammanställning som vi gjorde över remissyttrandena om U 68. Men om yttrandena över U 68-beredningens promemoria presenteras i en proposition, innebär det att de snabbare kommer till offentlighetens kännedom än vad remissvaren på U 68 gjorde. Tiden från den 1 december till dess att vi framlägger propositionen i riksdagen är, som herr Nordstrandh ju kan räkna ut med sin kännedom om den nya konstitutionens bestämmelser, så kort att det skulle vara inget värde att däremellan lägga in produktionen av en remissammanställning.
Fru talman! Det är riktigt att tiden är kort och att det hastar, men med den arbetskapacitet som departementet besitter, inte minst på det här området, skall det väl inte vara omöjligt att göra en sådan sammanställning. Många har ju blivit inskolade på det här ärendet under de senaste sex, sju åren, så nog är det möjligt. Jag vidhåller att det skulle ha en ganska avgörande betydelse för den fortsatta debatten — som ändå kommer att pågå i några månader —- om man snabbt kunde få ut en sammanställning av remissvaren. Att de är offentliga handlingar, som man kan gå upp på departementet för att studera och bläddra i är alldeles självklart, men herr Zachrisson vill väl inte att vi skall organisera ett lämmeltåg av intressenter som trängs i korridorerna och rycker i papperen. Jag tycker det vore bättre att herr Zachrisson snabbt beslöt sig för att låta sammanställa yttrandena i deras helhet — det rör sig ju inte om några samlade skrifter, utan bara om en sammanställning av samma typ som yttrandena över U 68-beredningen.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag är beredd att lämna en redogörelse för orsakerna till att Sydkorea beslutat att stoppa överförandet av adoptivbarn till Sverige och om jag har för avsikt att försöka få till stånd förhandlingar med Sydkorea för att få en ändring i deras beslut. Socialstyrelsens nämnd för internationella adoptionsfrågor — NIA — har enligt sin instruktion till uppgift att på lämpligt sätt underlätta adoption i Sverige av utländska barn. Nämnden skall bl.a. särskilt följa den internationella utvecklingen på området och därvid samla information om möjligheterna till adoption av utländska barn samt förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om avtal på området. Socialstyrelsen har sedan 1966 en överenskommelse om adoption av barn med en halvstatlig organisation i Republiken Korea, Sydkorea, som samarbetar med landets hälsooch socialministerium. Med anledning av uppgifter i vissa tidningar att överförandet av adoptivbarn från Republiken Korea till Sverige skulle upphöra efter nyår har ordföranden i NIA sökt inhämta närmare upplysningar. Det har framkommit att det koreanska hälsooch socialministeriet, på generalkonsulatets i Seoul förfrågan, uppgivit att något beslut om att från nyår upphöra med adoptionerna till Sverige inte fattats. Det kan nämnas att representanter för NIA tidigare i år vid två tillfällen vid besök i Republiken Korea fört diskussioner med ministeriet. Det har därvid framgått att man där räknar med att i långsam takt minska antalet adoptioner till utlandet för att så småningom upphöra med verksamheten. Enligt vad jag inhämtat kommer NIA även i fortsättningen att noga följa händelseutvecklingen i frågan och att vidta de åtgärder som kan behövas.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret som jag betecknar som mycket upplysande. När massmedia förra veckan gav beskedet att överförandet av adop tivbarn från Sydkorea till Sverige skulle stoppas väckte det bestörtning på många håll. Det är många människor i vårt land som har stått i kö för att få ta hand om föräldralösa barn. Man uppgav i det här meddelandet att orsakerna till Sydkoreas beslut skulle vara att skilsmässor och dylikt äventyrade barnens existens. Enligt min uppfattning har det i de allra flesta fall gått mycket bra med adoptionerna. Men det är klart att ingenting är mera vattentätt än att det kan bli något misslyckande. Jag tror att dessa är få, och det får väl då bli samhällets sak att ingripa på samma sätt som i andra fall. Att utan vidare sätta stopp för de här överföringarna skulle ju vara ganska drastiskt. Jag är synnerligen tacksam för att socialministern nu har undersökt frågan och meddelat hur det verkligen ligger till. Något beslut att upphöra med adoptionerna till Sverige vid nyårsskiftet föreligger inte — det var ett klart besked. Först på sikt kan ett stopp bli aktuellt. Socialministern meddelade att NIA kommer att följa händelseutvecklingen. Jag tycker att det också var ett bra besked. Jag hoppas att NIA skall få framgång i detta arbete. Jag tackar än en gång för ett bra svar.
Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig när förslag med anledning av barnstugeutredningens betänkande Barns fritid kan förväntas. Betänkandet överlämnades av barnstugeutredningen i juni 1974 och remitterades då till ett stort antal remissinstanser. Remisstiden sattes ursprungligen till den 15 oktober 1974 men har sedermera förlängts till den 29 november 1974. Remissbehandlingen av utredningens betänkande har således nyligen avslutats och beredningen av hithörande frågor pågår för närvarande inom socialdepartementet.
Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret, som kanske egentligen inte var något svar på min fråga. Det finns åtskilliga som förväntar sig att förslag skall läggas fram med anledning av Barns fritid, barnstugeutredningens betänkande. Socialutskottet har i ett uttalande, som riksdagen anslöt sig till här i kammaren i förra veckan, understrukit angelägenheten av att förslag rörande fritidshemsoch övrig fritidsverksamhet snarast föreläggs riksdagen. Dessutom hade ett svar från socialministern varit av största intresse för alla dem som nu under ytterligare fem månader kommer att ägna sig åt SIA:s betänkande. Man kan kanske, utan att använda överord, påstå att det är litet befängt att två stora statliga utredningar under var sitt departement parallellt utreder möjligheten att erbjuda barn och ungdomar meningsfull sysselsättning och omvårdnad under deras fritid. De slutgiltiga förslagen från de båda utredningarna stämmer inte överens annat än på ett fåtal enskilda punkter. Mest markant är naturligtvis skillnaden när det gäller frågan var huvudmannaskapet skall ligga. Det här är givetvis ingenting att lasta vare sig socialministern eller barnstugeutredningen för. Direktiven skrevs redan 1968, och förslagen i betänkandet Barns fritid är enligt min uppfattning väl övertänkta och präglade av en realistisk syn på samhällets skyldighet till omsorgsverksamhet. Men förslagen kontrasterar mot förslagen i SIA. Och om nu socialministern inte kan tala om när förslag med anledning av barnstugeutredningens betänkande kommer att läggas fram är det av största betydelse för det fortsatta remissarbetet med SIA. Det är inte alls ovanligt att man när remisstiden för en statlig utredning gått ut får besked från departementet att en proposition kan väntas bli framlagd vid en viss tidpunkt, inom kanske ett halvår eller ett år. I det här fallet kan tydligen socialministern inte ge något besked, och jag vill återigen återkomma till remissbehandlingen av SIA. En klar deklaration från socialministern att förslag skulle komma att framläggas enligt barnstugeutredningens förslag skulle nämligen i mycket hög grad påverka det arbete som bedrivs av remissinstanserna som sysslar med SIA-utredningen. Därför vill jag ställa en annan fråga till socialministern: Beror detta att besked inte kan ges på att ett samarbete planeras mellan socialministern och skolministern eller är SIA-förslagen så betydelsefulla att barnstugeutredningens betänkande faller undan helt och hållet? Och den intressanta frågan är naturligtvis nu för mig: Kan vi över huvud taget förvänta oss en proposition?
Herr talman! Barnstugeutredningens betänkande är viktigt, bl.a. därför att det ger underlag för en fortsatt snabb utbyggnad av omsorgerna för de barn i de lägre skolåldrarna vars föräldrar förvärvsarbetar. Vid sidan av detta finns i betänkandet vissa förslag som har samband med de förslag som förts fram av SIA-utredningen. När det gäller dessa senare förslag kommer givetvis — låt mig understryka det — i sedvanlig ordning socialoch utbildningsdepartementen att i propositionsarbetet ta hänsyn till båda de föreliggande förslagen. Det kan jag lugna fru Sundberg med.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för detta förtydligande, ty det innebär i alla händelser att ett förslag kommer att läggas fram med Jag vill varmt instämma i socialministerns uppfattning att det är väsentligt att vi får en verksamhet som kan hjälpa till med barnomsorgen. Men samtidigt uppstår den något underliga situationen att två parlamentariska utredningar har kommit fram till två helt skilda uppfattningar. När regeringen lägger fram en proposition, som väl kommer att utgöra en kompromiss mellan dessa två utredningar, har denna proposition egentligen inte förankring i någon av de två utredningarna.

Herr talman! Herr Åkerlind har frågat mig om jag anser att de uppseendeväckande omhändertaganden av barn som skett på senare tid står i överensstämmelse med barnavårdslagens tillämpningsföreskrifter. Barnavårdsnämnden har under vissa förutsättningar som anges i barnavårdslagen att omhänderta barn för samhällsvård. Barn kan också tas om hand för utredning. Om man inte kan vänta på att barnavårdsnämnden hinner sammanträda, får nämndens ordförande besluta om omhändertagande. Detta beslut gäller tills nämnden prövar ärendet. Beslut om omhändertagande skall delges barnet självt, om det fyllt 15 år, och föräldrarna. Om de som delges beslutet inte samtycker till omhändertagandet skall beslutet prövas av länsrätten. Länsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten. Barnavårdsnämnden verkställer själv genom sina tjänstemän beslut om omhändertagande men har också möjlighet att få hjälp av polisen när det är nödvändigt. Barnavårdsnämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen. Om något missförhållande visar sig när det gäller en barnavårdsnämnds verksamhet skall länsstyrelsen vidta åtgärder för att rätta till det. Barnavårdsverksamheten i hela riket följs av socialstyrelsen som genom råd och anvisningar verkar för att den ordnas och utvecklas ändamålsenligt. Slutligen vill jag påpeka att JO självmant eller efter anmälan granskar fall som gäller barnavårdsnämndernas verksamhet. Som framgår av min redogörelse innehåller barnavårdslagen regler som i olika avseenden ger garantier för rättssäkerheten vid omhändertagande av barn enligt barnavårdslagen.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min enkla fråga. Svaret är en redovisning av principerna för den formella handläggningen. Min fråga är emellertid föranledd av att det då och då förekommer om händertagande av barn under ganska uppseendeväckande former. Ett par exempel i år är dels omhändertagandet av ett nyfött barn på ett sjukhus i Småland — där beskedet tydligen kom som en fullständig överraskning för modern —, dels ett fall helt nyligen i Stockholm där barnavårdsnämndens representanter på stående fot bestämde sig för att omhänderta tre barn men där ett av barnen lyckades smita i väg och därmed undgick att bli omhändertaget. Jag är fullt på det klara med att det ofta kan vara fråga om mycket svåra bedömningar och att naturligtvis misstag kan begås av vem det vara må. Men vad jag reagerar mot i de fall som jag här berört är, att man gått fram på ett så hårdhänt — närmast brutalt — sätt. Även i de fall där hemförhållandena är förfärliga för barnen kanske föräldrarna älskar sina barn och barnen sina föräldrar lika mycket som i andra familjer. Barnavårdsnämnderna skall ju i första hand försöka åstadkomma förbättringar genom förebyggande hjälpåtgärder innefattande råd och stöd, föreskrifter rörande levnadsförhållanden etc. och därvid försöka vinna de anhörigas medverkan. För att vinna denna medverkan fordras att det kan utvecklas ett förtroende mellan familjen i fråga och representanterna för barnavårdsnämnden. Det ställer enligt min mening stora krav på den personal inom barnavårdsnämnderna som skall handlägga ärenden av det här slaget. De måste t.ex. ha lämplig ålder och god erfarenhet, äga förmåga att sätta sig in i andras problem, vara förtroendeingivande och ha utbildning för uppgiften. Jag vill fråga om socialministern anser att det mot den angivna bakgrunden är anledning att ställa större krav på handläggande personal bl.a. i de avseenden jag nu nämnt. Vinner man de anhörigas medverkan kan man också ha större möjligheter att ta hänsyn till barnens egna önskemål, om de förstår vad saken gäller, även om de inte uppnått 15 års ålder. Om ett förtroendefullt samarbete kommer till stånd, kan säkerligen problemen lösas utan att oskyldiga barn skall behöva jagas av polis. Barnavårdsnämnderna har det naturligtvis inte så lätt. I många fall blir de också anklagade för att ingripa för sent och för halvhjärtat samtidigt som omhändertaganden av det slag jag här berört väcker stort uppseende. Oskyldiga barn måste — det är vi väl alla överens om — skyddas från skadliga miljöer, men varje tvångsingripande med chockade föräldrar och förtvivlade barn måste betraktas som ett nederlag för samhället. Omhändertaganden borde, även om de måste ske tvångsvis, kunna göras i mindre uppslitande och uppseendeväckande former. Varje åtgärd måste vidtas, anser jag, som kan vara till barnets bästa, men det kan starkt ifrågasättas om det är till någons bästa när omhändertaganden sker under former som skapar smärtsamma och kanske outplånliga minnen hos alla inblandade.
Herr talman! Som herr Åkerlind vet är jag förhindrad att yttra mig rörande enskilda fall här i riksdagen. Jag har i mitt svar givit herr Åkerlind en redogörelse för de garantier som vi har mot en oriktig tillämpning av barnavårdslagens bestämmelser om omhändertagande. Det är min uppfattning att barnavårdsnämnderna i allmänhet sköter dessa ofta mycket ömtåliga och grannlaga uppgifter på ett riktigt sätt.
Herr talman! Jag är överens med socialministern om att barnavårdsnämnderna i allmänhet sköter de här uppgifterna på ett mycket bra sätt, men det är naturligtvis de fall där nämnderna inte lyckas göra det som man måste fästa uppmärksamheten på. Jag ställde en följdfråga till socialministern, om det finns anledning att titta på vad det är för personal som handlägger dessa ärenden och vad de har för kvalifikationer i olika avseenden för att få ett förtroendefullt samarbete med familjerna och kunna lösa de här problemen på ett smidigare och för alla parter riktigt sätt. Jag hoppas att socialministern studerar den saken litet grand i fortsättningen.
Herr talman! Jag är övertygad om att barnavårdsnämnderna när det gäller personalfrågorna på det här arbetsfältet i hög grad medverkar till att förhållandena är de allra bästa. De är säkerligen medvetna om de krav och fordringar som föreligger.

Herr talman! Herr Rämgård har frågat socialministern om några åtgärder planeras för att, mot bakgrund av att körkortsreformen träder i kraft den 1 januari 1975, underlätta för kommunerna att fortsättningsvis använda taxi för färdtjänst för handikappade och förande av färdtjänstbuss. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. ; Den första etappen av den körkortsreform med differentierade förarbevis som statsmakterna har beslutat inleds den 1 januari 1975. Detta innebär bl.a. att särskild behörighet fr.o.m. nämnda datum krävs för rätt att föra buss, dvs. bil som är inrättad för flera än åtta personer utöver föraren. Däremot inverkar reformen inte på behörigheten att föra personbil. Riktlinjerna för körkortsreformen fastställdes redan genom riksdagens godkännande av proposition 1967:55, som grundade sig på bilförarutredningens betänkande. Ställningstagandena gällde bl.a. differentiering av förarbevisen med hänsyn till fordonens beskaffenhet. Det förordades bl.a. att särskild behörighet skulle krävas för rätt att föra buss. När det gällde införandet av de nya bestämmelserna uttalade departementschefen i propositionen att vissa närmare angivna frågor borde klarläggas innan den exakta tidpunkten för körkortsreformen fastställdes. Det var enligt departementschefens mening av vikt att det så snart som möjligt blev klart vilka bestämmelser som skulle gälla så att alla berörda fick tillräcklig tid för förberedelser. På grundval av betänkandet lämnade Kungl. Maj:t i proposition 1971:65 en utförlig redovisning för det nya differentierade körkortssystemet liksom för tidsplaner och riktlinjer i övrigt i fråga om övergången till detta system. Det nya behörighetskravet i fråga om bussar borde enligt de i propositionen angivna riktpunkterna gälla fr.o.m. år 1974. Riksdagen godtog propositionen. Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att körkortsreformen har beslutats i mycket god tid innan de nya bestämmelserna om förarbehörigheten börjar tillämpas. Härmed torde envar ha fått möjlighet att med hänsyn till transportbehov och andra omständigheter vidta de åtgärder som behövs med anledning av reformen. Övergångstiden från det att författningarna utfärdades har varit så lång som två år.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Som framgår av svaret kommer de nya behörighetskraven att införas etappvis med början den 1 januari 1975. Från detta datum krävs bl.a. att förare av buss har behörighet motsvarande körkort av klass AB:DE eller högre. För att en taxiförare efter den 1 januari skall få köra handikappbuss fordras alltså att han har behörighet av klass AB:DE. Många av dem som sökt med högre behörighet har fått eller kommer att få avslag, beroende på att trafiksäkerhetsverket inte anser deras körvana tillräcklig. Av dessa kommer med säkerhet flera att besvära sig över trafiksäkerhetsverkets beslut i högre instans — kammarrätten eller regeringsrätten. Hur kommer trafiksäkerhetsverket att göra under tiden med dessa som har överklagat? Beviljas de dispens eller får de helt avstå från denna En stor grupp bland dem som fått sina ansökningar avslagna utgörs av personal vid skolor, sjukvårdsinrättningar och liknande institutioner som kört Volkswagenbussar och även handikappbussar. Som jag redan nämnt körs handikappbussar också av taxiförare. Volkswagenbussen har ofta av skattemässiga skäl typregistrerats som buss trots att den egentligen skulle hänföras till gruppen personbilar. Enligt trafiksäkerhetsverket har hittills tillämpats relativt stränga regler för omklassificering av sådan fordon; det har t.ex. inte räckt att en eller ett par sittplatser tagits bort. För att möjliggöra för dessa körkortsinnehavare att även i fortsättningen köra samma fordon avser trafiksäkerhetsverket att söka få till stånd mildare omklassificeringsregler. Nu är det emellertid så att den typ av handikappbussar som de flesta konmimuner använder är något större och högre än typen Volkswagenbussar, detta för att man smidigt skall få in rullstolsbundna passagerare. Det skulle även i det här fallet vara nödvändigt att få till stånd en omklassificering av dessa fordon så att taxiförarna även i fortsättningen kan köra dem. Kommunerna står nu inför den situationen att man från och med den 1 januari för handikappade som är tvungna att anlita handikappbuss inte kan hålla den service som är organiserad med taxi. Jag vill då ytterligare fråga kommunikationsministern: Kan man inte tänka sig att trafiksäkerhetsverket utfärdar mildare omklassificeringsregler även för dessa fordon och att det i övrigt sker en översyn av lagtexten som gäller de här fallen?
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade i mitt första svar, att det nu är två år sedan författningarna utfärdades. Det bör alltså ha varit möjligt för alla, inklusive de sociala myndigheterna, att också ta del av de nya behörighetskrav som skall gälla. I den omfattande informationsverksamhet som hag ägt rum sedan körkortsreformen antogs har broschyrer utdelats i olika sammanhang. Man har sänt dem bl.a. till samtliga körkortsinnehavare i landet. Bara det exemplet visar att här knappast kan påstås att någon brist har förefunnits i fråga om att informera om de nya behörighetskrav som kommer att gälla. Nu menar herr Rämgård att informationen i all ära — det kan ändå uppstå bekymmer vid årsskiftet med den här formen av färdtjänst. Jag vill då erinra om att skulle det finnas ett eller rent av flera fall där man av någon särskild anledning är i den situationen att behörig förare saknas, så finns det en dispensbestämmelse i 136 § körkortskungörelsen. För att dispens från de här kraven skall kunna meddelas fordras det att synnerliga skäl föreligger och att fara för trafiksäkerheten inte uppstår. Med stöd av den bestämmelsen kan givetvis behovet av individuella dispenser prövas, t.ex. om viss tidsfrist behövs för att man skall kunna utbilda förare för den kompetens som krävs enligt statsmakternas beslut. Sådana dispenser ges ju, som herr Rämgård också nämnde, av trafiksäkerhetsverket. Jag utgår från att de problem som herr Rämgård här har aktualiserat skall kunna lösas på ett positivt sätt med vad jag sagt. Om det skulle bli bekymmer på det område som herr Rämgård speciellt talar om, kommer jag att vara den förste som är beredd att undersöka vilka möjligheter vi har att med stöd av 136 § körkortskungörelsen se till att inga särskilda svårigheter skall uppstå för denna verksamhet.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för det här uttalandet. Det är angeläget att påpeka att i den färdtjänstorganisation som många kommuner byggt upp ingår taxi som en viktig del. Fördelarna med taxi i organisationen är att taxi i allmänhet har en egen beställningscentral för sin verksamhet, och en väl utbyggd jourtjänst kommer då att finnas i de flesta kommuner. Med sin jourtjänst kan taxi ta emot beställningar dygnet om och vid helger klara handikappresor när som helst på dygnet. En så organiserad färdtjänst medför också andra fördelar. Kommunerna behöver inte anställa egna förare och annan personal för att motta beställningar och organisera resorna. Många kommuner har också skaffat sig de specialutrustade bussar som behövs för de svårast handikappade —- rullstolsbundna och andra. En uppgörelse har därvid också träffats mellan taxi och kommunerna om att placera de bussar som körs av taxipersonal på taxistationer. Det är angeläget att verksamheten får fortsätta, för det blir betydligt större ekonomisk belastning på kommunerna om dessa skall skaffa egna förare med den behörighet som fordras i fortsättningen. Vi bör under en övergångstid få dispens för dessa körningar och på sikt få andra regler när det gäller fordon av denna typ.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig hur långt projekteringen av ostkustbanan Härnösand-Umeå har nått. statsverksproposition. I avvaktan på resultatet av pågående regional trafikplanering var jag inte då beredd att ta ställning till projektet. Frågan kommer att övervägas i samband med den nu förestående utvärderingen av de regionala trafikplanerna.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Vi hade fått uppgiften att i oktober månad i år skulle det komma ett besked i ärendet, och när jag nu ställde min fråga i slutet av november kände jag en viss otålighet. Jag menar att utbyggnaden av ostkustbanan kanske är den viktigaste av alla åtgärder för Norrlands framtida utveckling till jämställdhet med riket i övrigt — åtminstone en av de allra viktigaste. Det underliga är att frågan är behandlad och utredd så många gånger ända sedan 1945, när motioner i saken bifölls av riksdagen — sedan blev det andra tider, annan trafik kom i förgrunden. Men 1971 väcktes en fyrpartimotion av herr Hedlund m.fl. och en annan motion av herr Winberg m.fl., i vilka yrkades att riksdagen hos Kungl. Maj:t skulle begära utredning om ostkustbanan. Utskottet tillstyrkte motionerna och kammaren följde utskottet. Jag finner att SJ har gjort utredningen — som också redovisades i statsverkspropositionen i år — redan i juni 1973. Det gäller alltså ostkustbanans förlängning till Umeå. I år väcktes nya motioner i frågan, som man kan säga att riksdagen biföll, och nu förklarar herr Norling att han vid framläggandet av årets statsverksproposition inte var beredd att ta ställning till projektet. Det kan jag på sätt och vis förstå. Men jag vill samtidigt betona att om herr Norling kan göra något, så bör han göra det snabbt. Transporterna på stambanan har under åren 1950-1970 fördubblats, och man tror att taket för utnyttjandekapaciteten där kommer att vara nått inom 10-15 år. Då finns alternativet dubbelspår, men det tycker jag det vore fel att välja. Återstår alltså en förlängning av ostkustbanan. Nyttan med en sådan förlängning är odiskutabel. Näringsliv, länsstyrelser och andra har ställt sig positiva till en sådan utbyggnad. När man utredde frågan 1947 kom man fram till att kostnaderna för en förlängning då skulle ha blivit 53,9 miljoner kronor, och 1973 beräknades kostnaderna till 870 miljoner. Då blir man ju ängslig för kostnaderna i framtiden, om utbyggnaden dröjer länge. Vidare tror jag att behovet av sysselsättning i Norrland förutsätter att banan byggs ut. Kraftverksbyggena där uppe är i stort sett redan klara, och vi har kanske också att vänta en nedgång i konjunkturen. Detta är kommunikationsministern helt säkert medveten om. Jag tackar för den upplysning som kommunikationsministern nu har lämnat och emotser nästa års statsverksproposition med intresse. § 7 Om utbyggnad eller upprustning av Göta kanal Nr 136 ås bl 4 § Torsdagen den Herr kommunikationsministern NORLING erhöll ordet för att besvara 5 december 1974 herr Franzéns i kammarens protokoll för den 26 november intagna fråga, nr 372, och anförde: Om utbyggnad eller Herr talman! Herr Franzén har frågat mig när utredningen om Göta — upprustning av kanals utbyggnad alternativt upprustning beräknas bli färdig och när pro — Göta kanal position i ärendet väntas bli förelagd riksdagen. Utredningsmannen kommer enligt uppgift att avlämna sitt betänkande under februari månad 1975. Sedan betänkandet remissbehandlats avser jag att föreslå regeringen att förelägga riksdagen proposition i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Skälet till att jag framställde frågan är den oro man möter bland människor som är intresserade och beroende av att få besked om hur långt utredningsarbetet rörande utbyggnaden av Göta kanals västgötadel har fortskridit. Vi har alltsedan 1969 varje år i riksdagen resonerat om detta projekt, och varje gång har det resulterat i beslut om nya, kompletterande utredningar. De få minuter vi har på oss i dag ger ju inte utrymme för kommentarer i sakfrågan. Det får vi väl återkomma till så småningom när det har lagts fram en proposition i ärendet. Vi har ju heller inte tidigare varit särskilt överens om de faktorer som talar för en utbyggnad av den aktuella kanalleden. Vi får väl se vad den senaste utredningen - som jag hoppas blir den sista — kan komma fram till för resultat. Efter denna, som jag hoppas, sista kanalutredning bör väl alla fakta ha kommit fram, så att det finns underlag för ett beslut i frågan, helst så snart som möjligt. Någon ytterligare utredningsomgång får det inte bli tal om, framför allt av den orsaken att vi inte kan skjuta denna fråga längre framåt i tiden. Att det har dröjt så länge är egentligen riksdagens eget fel, som har beslutat att skicka utredningsuppdraget vidare undan för undan. Det kan man givetvis inte lasta kommunikationsministern för. Något nedläggningsalternativ finns inte längre, och det är i och för sig bra. Men utbyggnadsalternativet måste vi nu få ett besked om, och enligt kommunikationsministerns svar får vi ju också det någon gång i februari månad. Därutöver är det angeläget att så fort som möjligt klara ut ägarförhållandena och vem som i framtiden över huvud taget skall ägna sig åt och driva kanalverksamheten, detta oavsett om vi beslutar om utbyggnad eller upprustning. Jag tycker att det vore bra om vi samtidigt kunde få till stånd ett provisorium för att klara av de ekonomiska problem som kanalledningen för närvarande har — det går inte att komma ifrån. Helst skulle detta ske före seglationsperiodens början i vår. — Jag begär inte att kommunikationsministern nu skall vara beredd att kommentera eller ge besked 15 om den saken. Avslutningsvis skulle jag vilja framhålla att det är bra att frågan kommer ut på remiss så att den blir ordentligt genomlyst en gång till.

Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har frågat justitieministern om han, mot bakgrund av omfattande kritik och svårigheter att kontrollera lagens efterlevande, är beredd föreslå sådan ändring i fordonskungörelsen att cykel inte behöver vara försedd med lykta vid cykling på dagen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag har redan tidigare i år besvarat frågor i riksdagen rörande denna bestämmelse. Därvid upplyste jag att bestämmelsen grundar sig på en framställning av statens trafiksäkerhetsråd. Bakgrunden till framställningen var bl.a. en undersökning av hur föreskrifterna om cykelbelysning under mörker efterlevdes. Därvid kom det fram att det förelåg avsevärda brister i belysningen, särskilt i fråga om cyklar som fördes av barn. Trafiksäkerhetsrådet framhöll att det allra största antalet cyklar torde vara utrustade med baklykta redan vid inköpet. Framlykta och generator däremot får köparen själv anskaffa utanför det för cykeln gällande priset. Detta medför att främst cyklar som köps till barn inte blir utrustade med dessa anordningar, eftersom man säger sig att barnen sällan använder cyklar under mörker. Rådets undersökning visade alltså det oriktiga i ett sådant synsätt. I själva verket torde alla cyklar då och då användas under mörker. Det var dessa överväganden som låg bakom rådets förslag att belysningsutrustning bör vara en obligatorisk standardutrustning på alla cyklar. Förslaget tillstyrktes vid remissbehandlingen av bl.a. statens trafiksäkerhetsverk, Cykeloch mopedfrämjandet, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande och Riksförbundet Hem och skola. Man framhöll därvid cykelbelysningens stora betydelse för trafiksäkerheten. Ett visst behov av undantagsbestämmelser kom dock fram. Detta har tillgodosetts i trafiksäkerhetsverkets tillämpningsföreskrifter, där rena tävlingscyklar och sådana barncyklar, som närmast är att jämställa med lekfordon, har undantagits.

Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är medveten om att denna bestämmelse varit uppe till diskussion i riksdagen tidigare, men då det har förflutit ett halvår sedan den trädde i kraft finns det skäl att ånyo diskutera den. Förutsättningarna för att en lag skall accepteras av allmänheten är att den uppfyller två krav. Det ena är att den av allmänheten uppfattas som klok och nödvändig och sålunda kan förankras i människors rättsmedvetande. Det andra är att myndigheterna har resurser att se till att lagen efterlevs. I annat fall uppstår svårigheter också när det gäller laglydnaden i andra, viktigare frågor. Den lagbestämmelse som säger att man måste ha lykta på cykel även vid färd under dagen uppfyller enligt min uppfattning inget av dessa båda krav. Många människor, särskilt äldre, cyklar bara på dagen, och de tycker naturligtvis att det är orättvist att de skall behöva ha lykta, i synnerhet som lyktan ofta stjäls och det därmed blir olagligt för dem att framföra cykeln. Hur är det då med möjligheterna för polisen att se till att lagen efterlevs? Det har gjorts undersökningar i sex polisdistrikt: i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Härnösand och Ulricehamn. Därvid har det visat sig att från fem av distrikten över huvud taget ingen rapportering har anmälts, och från det sjätte distriktet har summa summarum, under den tid den här lagen varit i kraft, kommit in blott tre rapporteringar. Resultatet kan naturligtvis förefalla ytterst glädjande, ifall det beror på att svenska folkets laglydnad är så utomordentligt hög, att några ingripanden inte har behövt företas. Men beklagligtvis är det förmodligen inte på det viset. De många cyklar här i Stockholm som man ser saknar lykta ger belägg för att det snarare är polisens resurser som inte räcker till för en kontroll. Tidningen Arbetet i Malmö skrev för övrigt för någon tid sedan och undrade var de politiker finns som kan sätta sig på ”de byråkrater och teknokrater som kommit på den dumma idén att cyklar måste ha lampa även på dagen”. Dessa byråkrater och teknokrater som Arbetet kritiserar finns i regeringen, och beslutet att ompröva denna fråga är ytterst välbetänkt. Jag kan också — om nu tiden räcker till — citera vad rikspolisstyrelsen har skrivit: ”Som exempel på vad som avses kan anföras den debatt som uppstått kring skyldigheten att ha cykel försedd med lyse även vid 17 färd i dagsljus. Förutom att sådana bestämmelser upplevs som irriterande och onödiga kan man anta att deras bristande efterlevnad negativt påverkar den allmänna laglydnaden också när det gäller mera väsentliga lagregler.” Inte mindre än 45 remissinstanser som rikspolisstyrelsen frågat har förordat en modifiering av bestämmelserna. Jag hälsar därför med tillfredsställelse kommunikationsministerns uppfattning att en översyn skall ske.
Herr talman! Jag skall inte upprepa de argument jag har använt i tidigare diskussioner i den här frågan. För mig är en enda sak väsentlig, och det är möjligheten att rädda barn i trafiken till livet. Det finns inget argument utöver detta som jag egentligen fäster någon vikt vid.

Men, som sagt: nu diskuteras den här regeln, och nu skall jag på nytt sända ut den på remiss till de instanser som har bett mig införa bestämmelsen — Riksförbundet Hem och Skola, NTF, Cykeloch mopedfrämjandet och andra, som enstämmigt bad om denna regel — och de skall mycket snabbt få yttra sig på nytt. Rikspolisstyrelsen skall också få göra det. Skulle alla dessa nu komma som uppträdda på ett snöre och säga att de ändrat uppfattning så skall, herr talman, självfallet även jag börja fundera på om det möjligtvis är något fel på regeln. Men även efter en sådan remissbehandling, och om en ändring skulle ske i anledning därav, kommer jag ändå alltid att känna dåligt samvete för att något barn kanske skulle omkomma i trafiken just på grund av att det inte hade haft tänd cykellykta i mörkret.
Herr talman! Självfallet respekterar jag i hög grad kommunikationsministerns synpunkter när han säger att om blott ett enda barn kan räddas i trafiken genom en sådan lagstiftning är bestämmelsen motiverad. Men då kan man naturligtvis dra ut konsekvenserna in absurdum — om t.ex. en bil inte får köra mer än 50 kilometer i timmen någonstans, kan man kanske därigenom också rädda många människoliv. Jag är av den bestämda uppfattningen att denna lag inte är av så stor betydelse att den väsentligt påverkar trafiksäkerheten vid färd i mörker. I mitt första anförande hann jag inte utveckla vad rikspolisstyrelsen har sagt, och jag vill därför något förtydliga det avsnittet. i år. Sedan svaren nu ställts samman har det visat sig att 45 remiss Torsdagen den instanser har föreslagit att ”den primära regeln och sanktionsbestäm 5 december 1974 melsen bör modifieras”. Av dessa 45 förslagställare var 31 polisdistrikt) = 6 länsstyrelser, 4 länstrafikgrupper och 4 övriga förslagsställare. Dessa — Ang. bemanningen svar visar med all önskvärd tydlighet hur man på polishåll bedömer möj = av vissa järnvägsligheten att nu och i framtiden kontrollera laglydnaden i denna fråga. = stationer Det ger ytterligare belägg för att lagen bör ses över. Det är ingen idé att ha en lag vars efterlevnad man inte kan kontrollera.
Herr talman! Jag vill bara till det senaste säga att ett barns liv til syvende og sidst inte får vara avhängigt av om polisen har möjlighet att kontrollera att barn inte cyklar utan lykta i mörkret. Vi kan inte säga att om polisen inte i varje ögonblick kan kontrollera detta skall vi lämna de oskyddade barnen åt deras öde. Den kopplingen tycker jag hör till det mest omöjliga.

Vad har barnet i fråga för glädje av det, herr Wachtmeister?
Herr talman! Om inte lagen kan kontrolleras mister den all betydelse för människor och de kommer inte att ta hänsyn till den. Då kommer också laglydnaden i andra och viktigare frågor att bli lidande på det, och detta är en betänklig utveckling.

Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig om jag anser att det är rimligt att bemanningen indrages vid stationer som visar uppåtgående trend och ligger inom stödområde. Frågor om driftförändringar vid järnvägsstationer, däribland indragning av bemanning, avgörs av statens järnvägar. Besluten fattas på distriktsnivå. Som jag vid åtskilliga tillfällen framhållit kan kommun, som av tra 19 fikförsörjningsskäl vill behålla oförändrade driftförhållanden vid en järnvägsstation, hos regeringen anhålla om prövning av vid SJ:s distriktsenheter beslutade indragningar enligt en särskild på riksdagens begäran tillskapad ordning. Regeringens ställningstaganden i sådana prövningsärenden föregås av en allsidig granskning av i ärendet relevanta trafikförsörjningsfrågor.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

Dessa stationer ligger emellertid klart över den i budgeten beräknade lönsamhetsnivån — genomsnittligt åtminstone 10 procent över denna, och en del stationer ligger ännu bättre till. Dessutom är det här fråga om ett stödområde, där järnvägen hör till de lokaliseringspolitiska faktorer som man kan peka på. En indragning skulle alltså få starkt negativa konsekvenser. Det är inte min mening att med statsrådet ta upp en stor debatt om detta. Jag skulle bara vilja ge några ytterligare kommentarer. Jag vet att detta i och för sig inte heller är statsrådet Norlings sak, men jag hoppas han kan diskutera dem med SJ-ledningen någon gång. Faktum är att SJ inte gör någonting för att se över arbetsuppgifterna för bemanningen på de små stationerna. En tjänsteman på en liten station får exempelvis inte värva kunder. Han får inte gå ut till företag och säga att SJ kan ordna deras transporter kanske bättre och billigare än de nu är ordnade. Detta skall göras av speciella konsulenter och försäljare i någon centralort i något centraldistrikt någonstans. En del sådana här uppgifter kunde utföras på det lokala planet. Vidare kunde samarbetet mellan småstationerna och SJ:s resebyråorganisation vara bättre. Kunde man bygga ut och förbättra servicen på småstationerna skulle de kunna utgöra den lilla ortens eller glesbygdens resebyrå som kunde lämna en ordentlig reseservice, skaffa biljetter osv. Försvinner stationerna så försvinner mycket av denna service. Kan man inte köpa biljetter för längre resor på småstationerna är det risk för att bara lokaltrafiken blir kvar, och då kanske en övergång till bussresor är det enda som återstår.

Herr talman! Herr Lundgren har frågat mig om jag - med anledning av t.ex. det olyckstillbud som häromdagen inträffade på Arlanda — anser det vara olämpligt att bl.a. miljöfarliga gifter får medtagas som flygfrakt i passagerarplan och vilka åtgärder som i så fall bör vidtagas för att ändra de nuvarande bestämmelserna. Flygföretagens internationella organisation — IATA -— har utfärdat föreskrifter avseende befordran med luftfartyg av s.k. farligt gods. Luftfartsverket, som enligt luftfartskungörelsen får föreskriva särskilda villkor för befordran av sådant gods, har fastställt att IATA:s föreskrifter skall gälla i Sverige. En arbetsgrupp inom IATA överarbetar fortlöpande föreskrifterna. Vidare har i år en särskild skandinavisk arbetsgrupp med representanter från luftfartsmyndigheterna tillsatts med uppgift att se över hanteringen av farligt gods inom den skandinaviska luftfarten och, om det visar sig nödvändigt, utarbeta förslag till ändrade föreskrifter. Härutöver synes några åtgärder för närvarande inte behöva vidtagas.

Herr talman! När jag den 25 november i morgontidningarna läste om ett olyckstillbud dagen före på Arlanda flygplats — ”Fenol läckte från flyglast” — blev jag upprörd. Jag har sedan dess bl.a. haft kontakter med ansvariga tjänstemän inom brandkåren och hälsovårdskontoret i Sigtuna kommun. En rad fakta har presenterats, exempelvis följande: De fyra behållare det gällde kom från Sydafrika via Italien med ett av Alitalias passagerarflygplan. Behållarna var destinerade till Casco för analys. På fraktsedlarna var innehållet betecknat enbart som kemikalier. På behållarna stod det däremot fenol. Fenol är ett mycket farligt gift. I Svenska brandförsvarsföreningens faktaunderlag anges fenol som stor eller mycket stor hälsofara och stor eller mycket stor miljöfara. Det var fyra 25-litersbehållare. Enligt bestämmelserna får gifter av denna typ endast transporteras i förpackningar om högst en liter i passagerarflygplan. Behållarna var mycket enkla plåtburkar som var rostangripna. Enligt bestämmelserna skall de naturligtvis vara i gott skick, väl tillslutna och inneslutna i containers. Behållarna var inte försedda med de etiketter som enligt bestämmelserna måste användas. Sådana här upplysningar är upprörande. Många frågor inställer sig genast, herr statsråd! Här några: 2. Är det verkligen nödvändigt att över huvud taget transportera sådana här farliga gifter i passagerarflygplan? 3. Är inte den ofullständiga beteckningen ”kemikalier” på fraktsedeln också ett brott mot bestämmelserna? Oklara varubeskrivningar ökar ju 4. Kan inte uppgiften om att kemikalierna skull genomgå en analys vid framkomsten vara ett sätt att kringgå bestämmelserna om säkerhetsanordningar? Borde inte sådana frakter omgärdas med särskilt skarpa bestämmelser? 5. Finns det några garantier för att det går att hålla ett normalt tryck i bagageutrymmet i ett passagerarflygplan? Om inte, vad händer då med livsfarliga gifter? Herr talman! Jag tackar naturligtvis statsrådet för det första, formellt helt korrekta svaret, som jag emellertid hoppas få ytterligare utvecklat efter de mycket oroande frågor som jag nu kompletterat min första fråga med.

Herr talman! Utredningen av den på Arlanda den 24 november 1974 inträffade händelsen är ännu inte avslutad. Hittills har framkommit, som herr Lundgren själv säger, att den aktuella transporten som utfördes av flygbolaget Alitalia började i Johannesburg i Sydafrika och fortsatte, efter omlastning i Rom, via Köpenhamn till Arlanda. Godset, som utgjorde varuprover, bestod av fenol och formalin. Fenolen hade med hänvisning till att den innehöll mindre än 50 procent bensofenol, i enlighet med bestämmelserna deklarerats såsom s.k. icke farligt gods. Formalinet hade, också i enlighet med bestämmelserna, deklarerats såsom farligt gods. En analys av fenolen utfördes av godsmottagaren och av tullverket. Vissa indikationer tyder på att bensofenolhalten har överstigit 50 procent, vilket i så fall innebär att även fenolen skulle ha deklarerats såsom farligt gods. Inom utredningen har ännu inte kunnat konstateras om den vid lossningen uppfattade lukten härrörde från fenol eller från formalin. Inte heller har det kunnat konstateras om förpackningarna verkligen läckt. Den läkarkontroll som den personal som varit i beröring med lasten omedelbart fick genomgå visar emellertid att några personskador inte hade inträffat. Luftfartsverket avser nu att, när utredningen slutförts, ta upp hela denna fråga med den italienska luftfartsmyndigheten. Såsom ett svar på herr Lundgrens frågor vill jag upprepa slutmeningen i mitt ursprungliga svar: ”Vidare har i år en särskild skandinavisk arbetsgrupp med representanter från luftfartsmyndigheterna tillsatts med uppgift att se över hanteringen av farligt gods inom den skandinaviska luftfarten och, om det visar sig nödvändigt, utarbeta förslag till ändrade föreskrifter.”

Herr talman! Jag tackar naturligtvis för det besked som lämnades i statsrådets första svar om att ändrade föreskrifter skall utarbetas, om det visar sig nödvändigt. Denna händelse visar för allmänheten på ett - Nr 136 utomordentligt skakande sätt att det är nödvändigt med ändrade före Torsdagen den skrifter. I varje fall måste man finna former så att flygföretag inte på S'december1974 något sätt har en chans att förbigå bestämmelserna så som uppenbarligen I har skett i detta fall. Ång. nattvardsgång De uppgifter som jag lämnade i mitt första inlägg kommer alltså från — med särkalkar brandchefen och hälsovårdsinspektören i den kommun som har att handlägga detta ärende. De har givit entydiga besked till mig. Jag vill även upplysa om att en av byrådirektörerna, herr Rolén, på luftfartsverkets centralförvaltning av tillfälligheternas spel befann sig på Arlanda vid detta tillfälle och fotograferade burkarna. Det är värdefullt att ha dessa bilder, då man så småningom i den skandinaviska arbetsgruppen på allvar tar itu med problemet. Till sist vill jag ännu en gång fråga kommunikationsministern om det över huvud taget är nödvändigt med transporter av farliga gifter i passagerarflygplan. Kan man inte föreskriva att sådana transporter endast får ske med fraktplan?
Herr talman! Jag tror att det är riktigast, som jag har sagt vid ett par tillfällen här nu, att IATA, som är den världsomspännande organisationen, och den skandinaviska arbetsgrupp som tillsatts får lämna svaret på herr Lundgrens senaste fråga.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag anser att präst i svenska kyrkan skall ha rätt att vägra förrätta nattvardsgång med särkalkar. Jag anser inte att präst i svenska kyrkan skall ha sådan rätt. Jag förutsätter därvid att bestämmelserna i kyrkohandboken om högmässa med nattvard följs. Enligt dessa bör vid användning av särkalkar lämpliga anordningar på förhand vara vidtagna för att trygga att allt tillgår med tillbörlig värdighet.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar kommunministern vill jag uttala min tillfredsställelse över det svar som jag har fått. Anledningen till att jag aktualiserat frågan är att en präst vägrat förrätta nattvardsgång med särkalkar, trots att kyrkorådet låtit inköpa sådana i akt och mening 23 att de skulle användas vid församlingens gemensamma nattvardsgång. Som skäl till prästens vägran anfördes samvetsbetänkligheter. Jag skall inte närmare kommentera vederbörandes samvetsbetänkligheter utan vill endast slå fast att i det fall som jag åsyftade med min fråga fanns det en församlingsmedlem som på grund av munsjukdom inte gärna med hänsyn till de övriga nattvardsgästerna kunde ta emot nattvarden i ett gemensamhetskärl. Jag föreställer mig att denna person anser sig diskriminerad av prästens vägran att förrätta nattvarden med användande av särkalkar. Jag skall inte ta upp en debatt för och emot användning av särkalkar, men denna vägran ter sig för mig som lekman helt horribel. Jag hoppas att det hör till undantagen att en präst vägrar att förrätta nattvardsgång med särkalkar. Det är av principiellt intresse, inte minst för kyrkorådet i den aktuella församlingen, att få höra kommunministerns uppfattning i denna fråga, och jag kommer därför att vidarebefordra svaret till nämnda kyrkoråd. Än en gång tack för svaret.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 36 behandlas flera motioner angående utbyggnaden av den eftergymnasiala utbildningen. Flertalet av dessa motioner behandlar olika utbildningsenheters lokalisering till Skellefteå, och det är dessa som jag kommer att avhandla i mitt anförande och då med speciell anknytning till mina egna motioner i ärendet och den reservation som fröken Hörlén har avlämnat. I betänkandet skriver utskottsmajoriteten att Kungl. Maj:t förväntas lägga fram förslag beträffande den eftergymnasiala utbildningen först under 1975 års riksmöte och att utskottet av denna anledning saknar underlag för att bedöma de olika motionsyrkandena. Jag är beredd att godtaga detta uppskov då det gäller min egen motion i avsnitten som berör GIH-utbildning och yrkesteknisk utbildning. Vad beträffar mitt eget och andra motionärers yrkande på ett principbeslut om förläggande till Skellefteå av en enhet för högre teknisk utbildning och forskning med inriktning på finmekanik kan jag däremot inte godta ytterligare uppskov. Ärendet har stötts och blötts i en lång och utdragen utredningsprocess, och samtidigt som befolkningen i detta område, som har stora förväntningar på utbildningen, hålls på halster genom ideliga uppskov har ärendet undan för undan under de senaste åren lagts på is. Men i valtider har ansvariga politiker kommit upp till Skellefteå och givit rundhänta löften. 1970 sade statsrådet Moberg att ett beslut om en högskola i Skellefteå med finmekanisk inriktning var att vänta inom kort. Ett annat statsråd gav samma löfte inför 1973 års valrörelse. Jag nämner detta för att kammarens ledamöter skall förstå den otålighet och besvikelse som befolkningen i området känner när ärendet undan för undan skjuts åt sidan utan att några besked kommer. Men starten av en civilingenjörsutbildning med inriktning på finmekanik med tillhörande forskning är inte bara en lokal fråga för Skellefteå. Från industrins sida har omvittnats att man saknar tekniker med specialinriktning på kvalitetsteknik och finmekanik, och således har branschorganisationen Mekanförbundet gjort en egen utredning där man prövar möjligheterna att samordna en forskningsinriktad insats från näringslivets sida med den forskning som skulle ligga vid högskoleenheten. Produktionstekniska nämnden inom styrelsen för teknisk utveckling, STU, har också anslagit 50 000 kronor för utredning av förutsättningarna för en finmekanisk forskning i Skellefteå med anknytning till hela landets industri inom detta område. Irritationen har också varit stor bland branschorganisationens utredare, och redan för ett år sedan sade de i en intervju: ”Nu måste det hända någonting i den här frågan. Vi kan inte fortsätta att gå som katten kring en het gröt, det blir alla lidande på.” I riksdagen har ärendet behandlats varje år sedan propositionen 1970:88 förelades riksdagen, men med olika formuleringar har det blivit ständiga uppskov. I propositionen 1970:88 anförde det föredragande statsrådet bl.a. följande: ”För förläggning av högre teknisk utbildning till Skellefteå talar samma allmänna skäl som jag tidigare redovisat beträffande Luleå. I fråga om motiven och förutsättningarna för att förlägga högre teknisk utbildning till Skellefteå bör, såsom både norrlandsberedningen och remissinstanserna framhållit, beaktas den livskraftiga och differentierade industri som finns i regionen. Industripolitiska skäl talar sålunda starkt för att högre teknisk utbildning förläggs till Skellefteå. Utbildningen bör få en sådan inriktning att den bidrar till den industriella utvecklingen i regionen.

Detta industriella utvecklingscentrum invigdes nu i höstas med sedvanlig pompa och ståt, men redan nu kan man säga att IUC:s verksamhet kom mer att få svårt att få den kraft och inriktning som den planerats för om inte samarbetet med en teknisk högskoleinstitution kan etableras. Skellefteå är också ett av landets största träproducerande områden och en naturlig, kommande påbyggnad på högskoleutbildningen bör bli en tvåårig linje inom området träets mekaniska teknologi inklusive träkemi och polymerteknologi. Avslutningsvis vill jag påpeka ett viktigt faktum. På förslag av inrikesutskottet beslöt riksdagen 1972 att Skellefteå skulle klassas som s.k. primärt centrum. En sådan klassning är inte bara en formalitet, en symbolisk klapp på ryggen åt en framåtsträvande bygd, utan den skall också ges ett innehåll. Klassningen innebär att riksdag och regering har påtagit sig ett ansvar för Skelleftebygdens utveckling. Då det gäller andra primära centra i Norrland har det hänt en hel del positivt de senaste åren. Vi har utlokaliseringen av statliga verk, bl.a. Stålverk 80 i Luleå. Ingenting av denna manna har emellertid regnat över Skelleftebygden utan det har alltid blivit ett jättelikt jämfotahopp när man nått Skellefteå och man har genomgående landat någon annanstans med åtgärderna. Herr talman! Som jag nämnde inledningsvis har människorna i Skelleftebygden inför valrörelserna 1970 och 1973 fått försäkringar från regeringshåll att tekniska högskole-enheten i finmekanik skulle lokaliseras dit. Inför valet 1973 skrev också centerns, moderaternas och folkpartiets partiledare under samma försäkran. Mot denna bakgrund är det rned besvikelse jag konstaterar att folkpartiet står ensamt med sin reservation. Befolkningen i Skellefteå har rätt att få löftena infriade, och jag yrkar därför bifall till reservationen, som är undertecknad av folkpartiets representant i utbildningsutskottet, fröken Hörlén.

Herr talman! Frågan om den högre tekniska utbildningens och forskningens utbyggnad i Skellefteå har förhalats av statsmakterna. I propositionen 88 år 1970 sade statsrådet Moberg följande: ”För förläggning av högre teknisk utbildning till Skellefteå talar samma allmänna skäl som jag tidigare redovisat beträffande Luleå. I fråga om motiven och förutsättningarna för att förlägga högre teknisk utbildning till Skellefteå bör, såsom både norrlandsberedningen och remissinstanserna framhållit, beaktas den livskraftiga och differentierade industri som finns i regionen. Industripolitiska skäl talar sålunda starkt för att högre teknisk utbildning förläggs till Skellefteå. Utbildningen bör få en sådan inriktning att den bidrar till den industriella utvecklingen i regionen. Planeringen för utbildningen bör liksom i Luleå samordnas med planeringen av andra resurser för teknisk utveckling och forskning.” För att som man hoppades realisera dessa intentioner tillsattes i början av 1970 en organisationskommitté med uppgift att under UKÄ planera för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland. I slutet av 1972, då fortfarande ingenting åstadkommits i fråga om förslag rörande Skellefteå, ställde jag en enkel fråga till statsrådet Moberg. Av svaret fick jag det bestämda intrycket att kommittén ej, som den själv antytt, behövde några tilläggsdirektiv för att fortsätta sitt arbete. Sedan dess har man emellertid inte kunnat undgå att märka att kommittén uppträtt synnerligen tveksamt i fråga om Skellefteåutbildningen. Beträffande t.ex. forskningsresurser till Skellefteå har kommittémajoriteten dessutom varit helt kallsinnig. Mot bakgrund av tankegångarna från 1970 års proposition som även underströks i riksdagens uttalande är det helt otillfredsställande att det för Skellefteås vidkommande ännu inte hänt någonting konkret i de här frågorna. Näringslivet och de kommunala myndigheterna i Skellefteå väntar sig att statsråds ord också infrias. Den industriregion som Skelleftebygden utgör förlorar mycket i slagkraft genom den förhalning av högskoleoch forskningsfrågorna som regeringen ytterst är ansvarig för. Därför har också från tre partier vid årets riksdag väckts motioner i syfte att påskynda de här frågorna. Utskottet har avstått från att sakbehandla motionerna med hänvisning till U 68-propositionen som väntas under 1975. Den avgivna reservationen syftar till att riksdagen redan nu skall göra ett positivt uttalande angående Skellefteå.

Herr talman! I början av detta år motionerade jag tillsammans med några andra socialdemokrater om att riksdagen skulle hemställa hos Kungl. Maj:t att efter vederbörlig beredning ofördröjligen framlägga förslag om avslutande civilingenjörsutbildning i Skellefteå. Utbildningen skulle inriktas på ämnesområden som kunde bidra till att utveckla och förstärka industristrukturen i regionen. Bakgrunden är följande.

Sedermera har därutöver ämnen som träteknik och till i regionen verksam industri anknuten processteknik aktualiserats i kommittén. Samtliga dessa ämnen torde, då man avser utbildning på civilingenjörsnivå, kräva forskningsoch utvecklingsresurser. Tyvärr ansåg en majoritet i NOTH-kommittén att direktiven ej inrymde befogenhet att föreslå dessa resurser. Kommittén har i mars 1974 avlämnat betänkandet Träteknisk utbildning och yrkesteknisk högskoleut bildning i Skellefteå. Förslaget har remissbehandlats men ej blivit föremål för beslut. När vi nu har att behandla utbildningsutskottets betänkande nr 36 angående eftergymnasiel utbildning m.m. kan följande konstateras. Efter förslag från 1968 års utbildningsutredning, U 68, och med anledning därav väckta motioner förväntades under hösten 1974 en proposition i dessa frågor. Numera står det klart att detta kan ske först under 1975 års riksmöte. Med hänsyn härtill och åberopande bristande underlag för motionsbehandlingen och önskvärdheten av att alla förslag prövas i ett sammanhang avstyrker utskottet samtliga motioner utan att, som det säger, ha sakbehandlat motionerna och därmed i realiteten utan att ha tagit ställning för eller emot de olika yrkandena. Jag anser att denna bedömning är riktig och vågar dessutom påstå att den bäst gagnar både allmänna utbildningspolitiska målsättningar och mera specifika sådana, som Skellefteåfrågorna. Naturligtvis förutsätter jag att tidigare gjorda utfästelser infrias och att det mål som vi motionärer ställt upp i motionen 68 skall nås. En sådan lösning med bred förankring anser vi vara den bästa garantin för att Skellefteå får sina utbildningsönskemål långsiktigt tillgodosedda.

Herr talman! Utbildningsutskottet har formulerat sig mycket kort i det betänkande som vi nu diskuterar. Skälet är, som vi skriver, att vi vill avvakta den s.k. U 68-propositionen i början av 1975. Utskottet uttrycker sig verkligen tydligt på den här punkten. Vi säger ju rent ut att vi inte har sakbehandlat motionerna och därmed inte heller tagit ställning för eller emot de olika yrkandena. Kan egentligen ett motionsyrkande avstyrkas med en öppnare och — skulle jag vilja säga — vänligare redovisning av innebörden än vad som har skett i det här fallet? Det borde ha gått att få fullständig enighet omkring detta, kan man tycka. Men så blev inte fallet. Folkpartiets representant föredrog att reservera sig. Som utskottets talesman beklagar jag det av flera skäl. Ett av skälen är att vi här i kammaren om en stund kommer att avslå Skellefteåmotionerna under en särskild punkt, punkten 2 i betänkandet, i stället för att avslå allt under en punkt. Då kan man fråga sig: Vad har folkpartiet, eller rättare sagt herr Ångström vunnit med det? Att jag uttrycker mig som jag gör beror på att det är välkänt att herr Ångström har varit primus motor i denna fråga och gjort den här meningslösa demonstrationen. Folkpartiet kan ju inte rimligen sluta upp bakom herr Ångström. Herr Ångström känner naturligtvis till att folkpartiet i U 68-beredningen helt tagit avstånd från U 68:s förslag om nylokalisering. Folkpartiet kan då givetvis inte i konsekvensens namn gå utöver U 68:s förslag och påyrka ytterligare lokalisering till nya orter som t.ex. Skellefteå. Det borde egentligen med utskottets verkligen tydliga skrivning ha varit lätt även för folkpartiets utskottsrepresentant att ansluta sig till de övriga fyra partiernas ståndpunkt i den här procedurfrågan — jag understryker att det är en procedurfråga. Det skulle nämligen, tycker jag, vara bättre för de ledamöter som är intresserade av högskoleutbildningens lokalisering och organisation — och kanske avser att motionera i dessa frågor — att ha tillgång till den s.k. U 68-propositionen innan man väcker eventuella motioner. Det är ju möjligt att riksdagen nu, med den tydligt angivna motiveringen i utskottsbetänkandet, avslår samtliga motioner. Sedan kan alltså motionärerna komma igen under vårsessionen i anslutning till särmotioner om högskolan och då formulera sig på ett sätt som kanske är mera adekvat i förhållande till deras respektive partier och intressen. Det måste rimligen vara lättare att göra det när man ser vad som står i propositionen. De inlägg som här har gjorts av lokala motionärer finns det egentligen för mig, herr talman, inte i övrigt någon anledning att kommentera i annan mån än att jag kan instämma i vad herr Brännström sade när det gällde procedurfrågan — att det är bättre att behandla även Skellefteåoch Umeåproblematiken i det stora sammanhanget. Till själva sakfrågorna och pläderingar för och emot blir det som sagt anledning att återkomma i början av 1975. Och då, herr Gustafsson i Byske, skall vi i utbildningsutskottet pröva samtliga förslag beträffande alla orter och alla utbildningslinjer som det har kommit propåer om. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandet nr 36.

Herr talman! Ett par påpekanden till herr Gustafsson i Barkarby! Frågan om att lokalisera en enhet för högre teknisk utbildning i Skellefteå är utredd så långt som de nuvarande direktiven tillåter. Jag vill påpeka att den här frågan hör ihop med den organisation som nu är gällande för den postgymnasiala utbildningen och behöver alltså inte behandlas tillsammans med U 68-propositionen. Vi har också klart sagt ifrån i vår motion att den avslutande tvååriga utbildningen skall administrativt knytas till högskolan i Luleå. Vårt ställningstagande i reservationen innebär alltså inte något avsteg från folkpartiets linje i U 68-frågan. Jag vill även påpeka att universitetskansler Löwbeer senast i fredags gjorde ett uttalande, där han framhöll att universitetskanslersämbetet tillstyrkt en högre teknisk utbildning i Skellefteå och att denna lokalisering inte var att betrakta som konkurrerande med lokalisering till andra utbildningsorter samt att den var försvarbar från samhällsekonomisk synpunkt.

Herr talman! Frågan om högskoleutbyggnaden m.m. skall vi ju, som påpekats här tidigare, ta upp nästa år. Jag tror att man helt enkelt kan säga att vi då kommer att positivt behandla frågan om en utbyggd lokalisering. Det finns ju exempel från bl.a. våra nordiska grannländer där man gjort en sådan utbyggnad, och det har gått bra. Att jag så här i efterhand begärt ordet beror närmast på vad motionärerna har anfört. Jag vill starkt understryka det som herr Gustafsson i Barkarby sade, att man kan knappast begära en så att säga bättre behandling i det läge som dessa frågor befinner sig i. Vi har alltså i utskottet inte nu tagit någon ställning och inte gjort någon sakbehandling därför att dessa frågor kommer upp till vårsessionen. Jag säger kort och gott detta till herr Gustafsson i Byske, som undrade om den behandling som nu sker i kammaren kommer att ligga motionärerna i fatet nästa år. Herr Gustafsson i Byske ansåg själv att vad som än händer i dag bör frågan komma upp nästa år, och jag föreställer mig att han menade att den då skall behandlas i positiv anda. Jag vill gärna betona — och jag talar då för dem som jag representerar i utskottet, främst centerpartisterna — att givetvis förutsätter vi att det blir anledning att ta upp frågan nästa år i det samlade paketet. Jag är rätt övertygad om att vi därvid skall kunna göra en riktig bedömning även av de eventuellt kommande motionerna. Till herr Ångström vill jag säga att när man drar fram denna fråga i en reservation tvingar man ju riksdagen till en viss sakbehandling, som i detta fall kommer att sluta med avslag på reservationen. Det var detta som utskottet försökte undvika. Men när nu herr Ångström på det sättet har fått till stånd en reservation är detta enbart olyckligt i sak. Jag instämmer med herr Gustafsson i Byske i förhoppningen att inte reservationen, som innebär en viss sakbehandling, skall åstadkomma en negativ behandling av frågan, då den eventuellt kommer igen nästa år. Jag anser med andra ord att vi skall ta upp frågan till en positiv och seriös behandling i utskottet på samma sätt som sker med alla andra frågor.

Herr talman! Jag vill bara med några ord avge en röstförklaring. Då det gäller Skellefteå primärkommun med dess starka industriella inslag kan jag instämma i stort i vad herr Ångström sade. Hans redogörelse för vad som skett, för läget nu och för angelägenheten av att Skellefteå får denna utbildning var helt korrekt. Det var också rätt vad han sade om den otålighet som råder bland människorna där uppe. Jag har även i år motionsledes fört fram ett förslag som jag står fast vid och som jag här vill understryka. Förslaget finns redovisat i förevarande utskottsbetänkande. Men i dag anser jag att utbildningsutskottets bedömning är riktig. Om en proposition som tar upp denna fråga kommer att läggas fram om ett par månader, så finner jag det olämpligt att nu fatta ett särbeslut. Jag förstår alltså det ställningstagande som utskottsrepresentanterna för mitt parti har gjort. Jag förutsätter också att riksdagen på nyåret 1975, då förslaget om högre teknisk utbildning läggs fram, beaktar det självklara i att vad som tidigare utretts och beslutats verkligen fullföljs. Det är oerhört angeläget, viktigt och rättvist att vi får denna utbildning i Skellefteå. Med tanke på att ett definitivt ställningstagande ligger så nära röstar jag alltså med utskottet.

Herr talman! En sak som jag tycker att några talare har förbisett i sina anföranden är möjligheterna för Skellefteå kommun att uppfylla de åtaganden som en lokalisering av högskoleenheten skulle innebära. Självfallet måste åtgärder vidtas för att skaffa bostäder åt de studerande, och även andra lokaliteter måste ordnas i staden. Som jag tidigare framhållit är detta ärende mycket gammalt. Det går tillbaka till 1970. I samtliga motioner som väckts under tiden från 1970 fram till i dag har ärendet skjutits undan med olika motiveringar. Jag kan utan vidare påstå att jag tolkar den otålighet som råder i bygden så, att den har sin grund i denna uppskovspolitik. Och att man i årets utskottsbetänkande har hängt upp hela denna fråga på U 68-propositionen är en nyhet jämfört med de tidigare ställningstaganden utskottet gjort, då utskottet har föreburit andra skäl. Slutligen finner jag att flera talare här har uttalat sig positivt i denna fråga. Jag har också noterat att den provokation — om jag får kalla den så —- som herr Gustafsson i Byske utsatte herr Alemyr för genom att fråga honom hur han kommer att ställa sig i sakfrågan, när den åter kommer upp under 1975 års riksmöte, inte har blivit besvarad.
Herr talman! Det kunde vara frestande att ta upp en sakdebatt med vännerna från Skellefteiområdet, men eftersom vi i utskottsbetänkandet har formulerat det så att det inte nu skulle bli någon sakdebatt utan bara en procedurdebatt vill jag inte som utskottets talesman gå in på sakfrågorna. Herr Gustafsson i Byske och herr Ångström får alltså vänta på svar i sakfrågorna till dess det blir en sakbehandling här i riksdagen. Jag tycker att det är en rimlig ordning. När detta är sagt vill jag tillägga att jag tycker att den otålighet som råder i Skellefteåregionen är fullt förklarlig. Här har påpekats att det var en nyhet att U 68-propositionen anförs som en förklaring till att man inte vill ta upp frågan till sakbehandling i dag, men det är inte så konstigt att det förhåller sig på det sättet. Vi vet ju att den s.k. U 68-propositionen —- som också innehåller en mängd andra ting, bl.a. YTH och kompetensfrågor — kommer att framläggas i början av 1975. Då får vi alltså anledning att ta ställning till de frågorna. Ni från Västerbotten känner ju också till att det var meningen att propositionen skulle framläggas nu i höst, men när så inte blivit fallet kan det inte vara rimligt att två eller tre månader innan den läggs fram särbehandla just Skellefteåfrågorna. Jag tror uppriktigt sagt inte att man i Skellefteåtrakten skulle vinna någonting på det. Några besked i sakfrågor från utskottet — det är mitt svar till herr Gustafsson i Byske och herr Ångström -— går det inte att få i dag, eftersom vi skall föra sakdebatten senare.
Herr talman! Jag tror inte jag gör mig skyldig till någon överdrift om jag påstår att jag har den bästa kontakten med de kommunalt ansvariga i Skellefteå — det är mitt parti som har majoritet i kommunen och har ansvaret för den kommunala planeringen. Den mening jag har anfört här skiljer sig inte från den uppfattning de kommunalt ansvariga företräder i dessa frågor. Jag tror också att vi i kommunen har en beredskap som gör det möjligt att tillgodose de behov som kommer att uppstå den dag ett positivt beslut fattas.
Herr talman! Det är herr Gustafsson i Barkarby som har företrätt utskottet i dag, och jag har inte haft anledning att gå in i debatten. Men nu har ärade ledamöter av kammaren två gånger bett mig ta till orda och svara på om jag vill medverka till att ärendet Skellefteå kommer att behandlas vid nästa års riksdag. Låt mig formulera det så, att om det skulle inträffa att ingen motionerar i Skellefteåfrågan och den inte heller aktualiseras genom någon proposition, så lovar jag personligen att tillse att ärendet Skellefteå ändå kommer under utbildningsutskottets behandling.